Herr talman! Jag vill göra några korta kommentarer med anledning av arbetsmarknadsutskottets betänkande. Jag noterar naturligtvis med tillfredsställelse den förbättring när det gäller synen på regionalpolitiken i landet som jag kan skönja i betänkandet. Jag jämför då med det vi hade att ta del av på våren 1979, när vi diskuterade samma frågor. Då fanns en kallsinnighet som jag hade anledning fästa uppmärksamheten på mot bakgrund av de reservationer som centerpartiet den gången avgivit. I dessa reservationer togs upp problem som i många delar av landet utanför stödområdena är minst lika stora i dag, men jag noterar att utskottet nu är inne på samma linje som vi då redovisade. Det gäller bl.a. ett par Bergslagskommuner, och det gäller Olofströms kommun i Blekinge län, som utskottet nu föreslår skall i regionalpolitiskt hänseende behandlas på samma sätt som i stödområde 4. Jag skall inte här gå in på någon närmare beskrivning av situationen i Blekinge län. Den framgår klart och tydligt av de motioner som är väckta liksom också av utskottets betänkande. Låt mig bara säga att det när det gäller arbetstillfällen har skett en stark åderlåtning under senare år, och en minskning av befolkningen med ett par tusen människor har ägt rum under den senaste fyraårsperioden. Det är bra att man här i riksdagen nu kan börja skönja att det finns en uppfattning, som går ut på att det också i landamären söderöver kan finnas bekymmer i de här sammanhangen — och att man är beredd att vidta åtgärder.

Jag skall inte fördjupa mig mycket mer i detta utan bara konstatera att det arbete som pågår i länet för att man skall komma till rätta med problemen är mycket intensivt på alla håll. Jag tror att det är värdefullt med det tillskott som riksdagens arbetsmarknadsutskott nu föreslår.

Vissa delar av stödområdet har fått en kraftigt förbättrad situation under 1970-talet, och det kan finnas skäl att begränsa stödområdets omfattning, samtidigt som man inrättar ett system som ger regeringen möjlighet att för en period — kortare eller längre — förklara ett visst område med regionalpolitiska problem som temporärt stödområde. Denna möjlighet bör finnas i hela landet. Jag tycker att det som utskottet nu föreslår är ett steg i den riktningen, och jag noterar detta med tillfredsställelse. Det är ett ekonomiskt och inte minst ett psykologiskt positivt ställningstagande som utskottet har gjort, och det hälsas alltså med tillfredsställelse.

Herr talman! Det är två representanter för Blekinge som avslutar den här dagens långa debatt. Blekinge är ett litet län men ett län med väldigt stora problem, och jag tror det är viktigt att vi nu har fått arbetsmarknadsutskottet att lyssna på oss och att riksdagen enhälligt kommer att fatta beslut om vissa åtgärder för Blekinge. Jag vill bara säga några ord om arbetsmarknadsutskottets behandling av motion 817 från mig och de övriga borgerliga riksdagsledamöterna från Blekinge län. Även om regeringen nu är i färd med att skriva en ny regionalpolitisk proposition, som förhoppningsvis skall uppmärksamma och åtgärda en del av de stora problem vi har i länet och som redovisats i länsplaneringen för Blekinge, så är det, herr talman, mycket viktigt att riksdagen redan nu beslutar om vissa åtgärder för vårt län. Det finns nya arbetstillfällen och intressanta projekt att utveckla i Blekinge inom t.ex. fiske, fiskberedningsindustri och trädgårdsnäring. Det finns stora och speciella förutsättningar för en utbyggnad av de här näringarna och för en gynnsam utveckling, om vi får litet hjälp i länet. Men vi behöver också en ersättning för alla de statliga arbetstillfällen som vi har gått miste om under en lång följd av år, vi behöver åtgärder som utvecklar och differentierar industrin i länet och vi behöver även riktade regionalpolitiska stödformer som är nödvändiga för samtliga kommuner. Arbetsmarknadsutskottet har också i sin skrivning sagt att reglerna för stöd utom stödområdet bör ges en generös tillämpning för Blekinge län. Nu är det regeringen som har att leva upp till sitt ansvar och effektuera riksdagens intentioner enligt den positiva skrivningen från utskottet. Claes Elmstedt har redan berört Olofström och vad det kommer att betyda för Olofström att nu få stöd i samma form som stödregion 4, med allt vad det innebär. För Karlskronas del finns det anledning återkomma när varvspropositionen skall behandlas i riksdagen. Eftersom de problem som vi har redovisat i vår motion till viss del är positivt behandlade är det med tillfredsställelse jag yrkar bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkandet 1980/81:23, som förhoppningsvis kommer att innebära en förbättring inom vissa områden i vårt län.

Till kammarens ledamöter kommer i dag att utdelas tidsplan och ärendeplan för återstoden av riksmötet. Av dessa planer framgår att speciellt den senare delen av maj och de första tio dagarna i juni blir mycket arbetstyngda i kammaren.

Herr talman! Kerstin Andersson i Hjärtum har frågat mig om jag vill medverka till att sparandet inom skolöverstyrelsen inte går ut över bidraget till hemresor för elever i specialskolan. Vidare har Helge Hagberg frågat mig om jag vill klarlägga frågan om specialskolelevernas hemreseanslag, så att inte möjligheterna till hemresor på sikt omöjliggöres. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Under de senaste budgetåren har anslaget kraftigt ökats. Budgetåret 1977 81 har 8 377 000 kr. anvisats till detta ändamål. Anslaget är ett förslagsanslag, men för att hålla kostnaderna under kontroll förordade jag i 1978 års budgetproposition, i likhet med SÖ:s förslag i anslagsframställningen för budgetåret 1978 78:19, rskr 1977/78:206). I såväl budgetpropositionen som regleringsbrev har framhållits att eleverna bör ha möjlighet till nära kontakt med föräldrarna. Jag vill i sammanhanget nämna att regeringen för budgetåren 1978 80 har medgett överskridande med ca 1,7 milj.kr. för vartdera budgetåret. I nuvarande ekonomiska läge och med hänsyn till den uppräkning som gjorts av anslaget har regeringen i regleringsbreven för de två senaste budgetåren erinrat om nödvändigheten av en noggrann planering av reseverksamheten, så att kostnaderna kan hållas nere utan att eleverna för den skull fråntas möjligheten till kontakt med föräldrarna. Efter vad jag inhämtat har SÖ tillkallat en särskild expert som ser över planeringen av reseverksamheten och även undersöker möjligheterna till ökade rabatter för att försöka minska resekostnaderna. Regeringen har inte gett SÖ direktiv om att föreslå några besparingar under detta anslag, och såvitt jag känner till ämnar SÖ inte heller föreslå några sådana. I nuvarande statsfinansiella läge bör dock överskridande av anslag finansieras genom omprioriteringar.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Mogård för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde frågan har jag angivit i själva frågan. Jag vill bara tillägga att man i meddelandet från skolöverstyrelsen till specialskolorna, enligt de uppgifter jag har fått, har tryckt hårt på att om reseanslaget överskrids måste kostnaderna täckas av andra anslag. Upptagningsområdena för de regionala specialskolorna är i regel flera län och för riksskolorna, som namnet säger, hela landet. Specialskolornas anslagsframställning görs ett och ett halvt år före aktuellt budgetår, och då vet man inte hur långa ressträckor de nyintagna eleverna kommer att ha. Taxehöjningar förekommer som bekant också ibland under en så lång period på tåg, buss och taxi. De kostnadsökningar som förekommit beror ju på att oljepriserna har gått upp mycket från 1977 81. Anslaget för övrig verksamhet är ju beräknat efter förutsättningen att eleverna reser hem över helgerna. Som exempel på hur det skulle slå under en veckohelg, om man låter eleverna stanna kvar på skolan istället för att de får åka hem, kan jag nämna Vänerskolan i Vänersborg. Enligt avtal med bussar, taxi m.m. uppgår kostnaderna för resor tur och retur en veckohelg för barnen till 12 000 kr., medan kostnaderna för tillsyn, mat, städning m.m. under ett veckoslut skulle uppgå till ca 40 000 kr. Även för en riksskola som den i Sigtuna blir kostnaden ungefär dubbelt så hög om eleverna måste stanna kvar på skolan över veckohelgen. Vad som är positivt i statsrådets svar är att det sägs att skolöverstyrelsen undersöker möjligheterna att erhålla ökade rabatter. Om man drar ner på resorna går det emot den policy som riksdagen har uttalat beträffande de handikappade, dvs. att man skall minska de markerade institutionsdragen i särskolan. Statsrådet Mogård är litet tvetydig i svaret. Hon säger att SÖ inte föreslår några besparingar men att överskridande ändå skall finansieras genom omprioriteringar. Skall skolorna då begära så stora anslag för övrig verksamhet att det kompenserar ett eventuellt överskridande av reseanslagen? De flesta skolor lägger ju ut sina anslagsberäkningar under förutsättningen att barnen skall få åka hem. Får jag fråga statsrådet om inte följden blir en genomgripande nedrustning t.ex. av dövundervisningen om reseanslagen skärs ner.

Herr talman! Även jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Man kanske kan tolka svaret positivt. Det sägs att SÖ icke fått några direktiv om att ha någon annan inställning i den här frågan än man tidigare haft. Det här är ett förslagsanslag, och överskridande av anslaget kommer naturligtvis att tillåtas. Men samtidigt säger statsrådet att man måste finansiera överskridandet med medel från andra anslag. Jag har i likhet med Kerstin Andersson i Hjärtum kontakter inom den här verksamheten och ställer mig lika tveksam som hon till den möjligheten. Det som jag ser som positivt i Britt Mogårds svar är att den person som har fått i uppgift att undersöka detta problem har i uppdrag att leta efter tänkbara möjligheter till besparingar, bl.a. genom rabattering av resorna. Jag hoppas att det skall ge utdelning och att vi inte behöver räkna med att det kommer att ställas krav på institutionerna att de måste täcka överskridande av detta anslag med anslag från andra områden. Det finns inga sådana anslag. Det sker också överskridanden på andra punkter, tyvärr.

Herr talman! Vad som har skett de senaste åren är att anslaget har räknats upp med hänsyn till de faktiska utgifterna, just för att förhindra att anslagen överskrids med så stora belopp som har skett. 1978 80 med 1 700 000. I SÖ:s anslagsframställning tar man självfallet hänsyn till sådana omständigheter och kostnadsökningar som Kerstin Andersson i Hjärtum tar upp. Jag tycker att det för att fullständiga bilden är viktigt att konstatera att det sammanlagda antalet elever i specialskolan under de senaste läsåren har varit i stort sett konstant. Det utgör innevarande läsår ca 760 elever. Jag kanske avslutningsvis får erinra om att jag i årets budgetproposition liksom i tidigare budgetpropositioner har prioriterat de handikappade.

Herr talman! Margot Wallström har frågat mig om jag är medveten om att ”omfördelningarna” och besparingarna inom gymnasieskolan lett till att ungdomar som sökt till gymnasieskolan inte kommer in och vilka åtgärder jag tänker vidta. Frågan har föranletts av uppgiften att Solbergaskolan i Arvika fått besked om att en neddragning skall ske nästa läsår med 60 elevplatser och att det för Solbergaskolans upptagningsområde innebär att totalt 142 ungdomar som sökt till gymnasieskolan inte kommer in. Jag finner det angeläget att först korrigera ett felaktigt påstående i Margot Wallströms fråga. De besparingar på gymnasieskolanslaget som regeringen har föreslagit i budgetpropositionen för 1981/82 avser inte dimensioneringen av gymnasieskolan. Det ankommer på skolöverstyrelsen att besluta om antalet intagningsklasser i gymnasieskolan.

IT årets budgetproposition har jag redogjort för de problem som kan väntas uppstå, då de nuvarande stora 16-årskullarna når högskoleålder. Mot bakgrund härav och med hänsyn till SÖ:s bedömning av arbetsmarknadens framtida behov har regeringen föreslagit att SÖ:s omfördelning av elevplatser inom gymnasieskolans stora ram inte får medföra att antalet elevplatser på de teoretiska studievägarna ökas i förhållande till föreslagen total dimensionering för läsåret 1981/82, såvida inte utökningen hänför sig till naturvetenskaplig och teknisk linje. Omfördelning därutöver bör, om det visar sig nödvändigt med en sådan, kunna beslutas av regeringen. Enligt vad jag erfarit har intagningsnämndernas rapporter om antalet sökande till gymnasieskolan och skolstyrelsernas eventuella framställningar till SÖ om organisationsförändringar med hänsyn till bl.a. elevernas val börjat sammanställas på SÖ. Någon samlad bedömning av eventuella behov av omfördelningar inom gymnasieskolans stora ram kan således ännu inte göras. Vad gäller de yrkesinriktade linjerna och specialkurserna har det visat sig svårt att ta i anspråk det antal platser som ramen medger, bl.a. på grund av bristande resurser. Jag finner det mycket angeläget att andelen platser på de yrkesinriktade studievägarna och lärlingsutbildningen ökar. I syfte att underlätta för kommunerna att anordna dessa angelägna utbildningar i ökad omfattning utan egna kostnadskrävande investeringar föreslog regeringen på min föredragning i 1980 års budgetproposition en förbättring av statsbidraget till inbyggd utbildning inom industri och hantverk samt handel. Antalet utlagda platser på dessa studievägar har också ökat de senaste åren, men enligt uppgift från SÖ är f.n. antalet utlagda platser på yrkesinriktad utbildning läsåret 1981/82 ca 14 000 färre än föreslagen total dimensionering.

Herr talman! Det som nu har väckt så stort uppseende är ingenting nytt. Regelmässigt är det vartenda år så, att antalet förstahandssökande, jämfört med de platser som SÖ har lagt ut, visar en diskrepans. I massmedia framställs också förhållandet regelmässigt så, att en rad ungdomar ställs utanför gymnasieskolan. Orsaken till att det har blivit ett så väldigt stort rabalder nu är alldeles säkert den missuppfattning som Margot Wallström gav uttryck för i sin fråga och som hon förefaller hålla fast vid, nämligen den att gymnasieskolans dimensionering i besparingssyfte skulle ha bantats. Det är snarare motsatsen som är fallet. Som jag tidigare har påpekat sammanställer f. n. SÖ, och det sker också regelmässigt, intagningsnämndernas rapporter om antalet sökande till gymnasieskolan och skolstyrelsernas eventuella framställningar om organisationsförändringar. Det är alltså för tidigt att yttra sig om vad regeringen eller SÖ skall göra. Avslutningsvis kan jag bara säga följande. För det första: Ingen kommer att ställas utanför gymnasieutbildningen. För det andra: Vi kan inte fortsätta att utbilda för någonting som vi vet betyder arbetslöshet.

Herr talman! Jag upprepar min försäkran att ingen kommer att ställas utanför gymnasieutbildning som önskar sådan utbildning. Tvärtom kommer vi att försöka övertyga ännu fler om att de faktiskt måste skaffa sig gymnasieutbildning. Däremot kan jag inte lova att platsfördelningen skall rättas till, för då kommer vi i det läget att vi utbildar för arbetslöshet. Vad vi måste göra är att övertyga ungdomarna också om att det inte är särskilt fiffigt att gå på utbildningar som inte leder till arbete. Vi måste få en överströmning till yrkesinriktade studievägar. Det vore, tycker jag, mycket egendomligt om vi skulle säga att vi av planeringsskäl — när vi vet sanningen — måste vänta några år med att vidta de åtgärder som är absolut nödvändiga.

Herr talman! Stålindustrin har återigen drabbats av en allvarlig konjunkturnedgång. Den ökning av stålproduktionen i världen som kunde noteras för år 1979 har förbytts i en lika stor nedgång under 1980. Råstålsproduktionen låg 1980 enligt preliminära beräkningar på 718 miljoner ton eller 20 9o över 1970 års nivå. Detta speglar dock inte de kraftiga förskjutningar i produktionen mellan länder och ländergrupper som har ägt rum sedan år 1970. Industriländernas råstålsproduktion blev år 1980 i det närmaste lika stor som för tio år sedan, dvs. ca 405 miljoner ton. Statshandelsländerna har under motsvarande period ökat sin produktion med ca 40 9o till 250 miljoner ton, medan utvecklingsländerna i det närmaste har tredubblat sin produktion till 65 miljoner ton. Vidare har Japan på några årtionden växt fram från en mycket undanskymd position på stålområdet till att nu vara västvärldens största stålproducent och den största stålexportören. Dessa förändringar förklarar delvis dagens stålkris. Ytterligare faktorer som har lett fram till krisen är bl.a. den utdragna lågkonjunkturen under senare delen av 1970-talet. Vidare har introduktion av nya och mer produktiva teknologier förbättrat anläggningarnas produktion. Jag tänker här främst på införandet av stränggjutning. Dessutom fortsätter trenden mot att stålkonsumtionen inte ökar i samma takt som bruttonationalprodukten. BNP ökar i de industrialiserade länderna samtidigt som de konsumerar mindre och mindre stål, bl.a. till följd av stålets förbättrade tekniska kvalitet. Ytterligare en orsak till stålkrisen är att nya stålländer kommer till och erövrar marknaden på de gamla producentländernas bekostnad. Belysande för stålindustrins problem är att överkapaciteten inom OECD området beräknas till ca 85 miljoner ton. En av förklaringarna till detta är den kontinuerliga ökningen av det statliga engagemanget i järnoch stålindustrin i hela Västeuropa. Detta har inneburit att minskningen av produktionen i huvudsak har åstadkommits genom ett lägre kapacitetsutnyttjande snarare än genom rena nedläggningar. Strukturomvandlingen har också varit omfattande inom vår omvärld. Inom EG hart.ex. antalet anställda inom stålindustrin minskat med 120 000 personer under åren 1974-1979. Som jämförelse till nedskärningarna inom EG kan nämnas att i USA har antalet arbetstillfällen inom stålindustrin minskat med ca 100 000 under 1970-talet. År 1980 började bra för stålindustrin. Hela första halvåret låg produktionen i flertalet länder betydligt över motsvarande period år 1979. Men efter halvårsskiftet förra året inträffade en betydande försämring. Prissystemet bröt fullständigt samman. Detta har skett samtidigt som produktionskostnaderna över lag ökat. Detta ledde bl.a. till att EG i oktober 1980 beslutade att införa tvingande produktionsbegränsningar. Facit för 1980 blev att stålkonsumtionen i hela världen minskade med 25 miljoner ton, motsvarande 3 20. Råstålsproduktionen minskade med 30 miljoner ton eller 4 96. Den större minskningen i råstålsledet förklaras av en ökad andel stränggjutning. Utvecklingen hittills i år pekar inte på att en omedelbar förbättring är på väg. Under årets två första månader minskade råstålsproduktionen i EG med 7 Jo, i USA med 2 96 och i Japan med 15 2. Jag tror att vi måste utgå från att stålindustrins problem även under innevarande år kommer att bestå i allt väsentligt. Utvecklingen i Sverige har inte på något nämnvärt sätt avvikit från den internationella utveckling som jag här har beskrivit. Råstålsproduktionen minskade från 4,7 miljoner ton 1979 till 4,2 miljoner ton 1980 eller med 11 20, medan järnverkens leveranser av handelsfärdigt stål minskade med 2 9. Exporten minskade under 1980, och exportandelen sjönk från 54 till 50 96. Även importen minskade något, och importens andel av den svenska tillförseln sjönk från 55 90 år 1979 till 53 96 1980. När regeringen beslutade om stålpropositionen vid nyår var vi medvetna om konjunkturförsvagningen och den vikande efterfrågan. Däremot finns det anledning konstatera att styrkan i efterfrågeminskningen har överraskat. Under årets två första månader minskade den svenska råstålsproduktionen med inte mindre än 25 26. Tyvärr har detta förhållande också påverkat resultatutvecklingen i SSAB, Svenskt Stål AB. Bolaget har därför förra månaden beslutat att vidta sådana åtgärder att rörelseresultatet skall förbättras med minst 100 milj.kr. om året. Det har varit naturligt för SSAB att mot bakgrund av den hittillsvarande resultatutvecklingen kontrollera om den inslagna kursen varit den rätta. Beräkningar har då bl.a. visat att vidtagna strukturförändringar har medfört betydande sänkning av produktionskostnaderna. Men ett företags resultat är ju också beroende av intäktssidan. Priserna på stål är internationellt bestämda eller påverkade. På grund av stålkrisens omfattning har de varit mycket låga. Detta är en av förklaringarna till SSAB:s stora förluster. Dessutom har situationen för SSAB, !iksom för svensk stålindustri i övrigt, förvärrats av att den svenska kronan har uppvärderats i förhållande till flertalet europeiska valutor och nedvärderats i förhållande till dollarn. Resultatet av redan vidtagna åtgärder, liksom det förhållandet att SSAB:s strukturomvandling skall vara avslutad först nästa år, gör att jag trots allt hyser gott hopp om att SSAB skall bli ett konkurrenskraftigt företag. Men för detta fordras att ägarna tar sitt ansvar för bolagets fortsatta utveckling. Jag har i propositionen framhållit, och jag vill gärna här upprepa och understryka det, att om ytterligare kapital är nödvändigt för att strukturförändringarna i SSAB skall ske i önskvärd takt, måste ägarna vara beredda att skjuta till detta i proportion till sitt aktieinnehav. Samhället har satsat närmare 5 miljarder kronor för att göra SSAB till ett konkurrenskraftigt företag. Jag förväntar mig nu att ägarna skall ta sitt ansvar för att inte detta kapital skall förstöras. Förhandlingar mellan aktieägarna för att nå en uppgörelse om bl.a. en finansiell förstärkning av SSAB beräknas kunna inledas under senare delen av april månad. Jag kommer att i ett interpellationssvar till Lars-Ove Hagberg närmare beröra utvecklingen av den svenska handelsstålsindustrin. Stålindustrins skrotbehov är en av de frågor som varit föremål för särskild uppmärksamhet i den politiska debatten och som också föranlett såväl frågor som motioner i kammaren. Regeringen har klart deklarerat sin inställning i skrotfrågan i stålpropositionen. Jag tänker dock något ytterligare beröra denna för hela branschen så viktiga fråga. Utgångsläget är att det under de senaste åren rått balans på skrotmarknaden, dvs. skrotimporten har understigit 100 000 ton, motsvarande endast en eller ett par procent av förbrukningen. Den tendens till ökad andel av malmbaserad stålproduktion som faktiskt ägt rum i Sverige under 1970-talet, bl.a. genom en avsevärd minskning av produktion i martinugnar, kommer emellertid att brytas under 1980-talet. Vad är då förklaringen till denna utveckling? Jo, det hänger bl.a. samman med att metallurgin i Domnarvet just nu läggs ned. Också Spännarhyttan läggs snart ned. Samtidigt räknar SSAB med en ökad produktion under de närmaste åren, speciellt vad gäller band och tunnplåt. Ämnesförsörjningen kommer, som jag sade, att baseras på en egen skrotbaserad elektrostålproduktion samt på ämnesleveranser från Luleå och Oxelösund. Med nuvarande prisrelation mellan skrot och tackjärn kommer SSAB att förbruka en icke obetydlig mängd skrot som kylmedel i konvertrarna, varför SSAB:s skrotbehov följaktligen ökar. Samtidigt genomgår SSAB en strukturomvandling på valsverkssidan, när man 1981 kommer att stränggjuta alla ämnen. Detta leder till ett minskat internt skrotfall, vilket i sin tur ytterligare ökar SSAB:s köpskrotsbehov. Detta gäller även den övriga stålindustrin, och kanske speciellt SKF Steel, som har redovisat ökat köpskrotsbehov. SKF Steel har i likhet med övriga specialstålsföretag lämnat malmbasen. Vidare genomförs också inom dessa företag rationaliseringar, bl.a. investeringar i stränggjutningsanläggningar, som effektiviserar produktionen och ger mindre internt fallande skrot. Den samlade effekten av detta ökade köpskrotsbehov skulle enligt tidigare redovisade prognoser innebära ett importbehov i storleksordningen 700 kiloton år 1983. Avgörande för storleken av stålproduktionen och därmed för råvaruförbrukningen i form av malm och skrot inom branschen är självfallet den internationella efterfrågan på stål, som f. n. är starkt vikande. Det finns därför anledning att ta denna typ av prognoser med stor försiktighet. Det är också osäkert om en import av denna storlek kan realiseras i en framtid med allmänna tendenser till ökad skrotbasering. Vidare torde skrotprisnivån genomsnittligt öka vid en ökad importandel, något som naturligtvis drabbar samtliga stålverk med de nuvarande ”solidariska” kostnadsfördelningsprinciperna i branschen. Dessa problem har diskuterats ingående under det senaste året, och SSAB:s agerande har ifrågasatts av ett antal skrotbaserade verk i skrivelser till industridepartementet. Vi har på departementet noga följt skrotförsörjningsfrågans utveckling under 1980. Bl. a. har frågan tagits upp i ett brevsvar till företrädare för den skrotbaserade stålindustrin, i vilket jag klart deklarerat att skrotfördelningsprinciperna bör klaras ut inom branschen och inte genom regeringsbeslut. Frågan har sin speciella betydelse genom att det statligt stödda SSAB enligt villkoren för sitt rekonstruktionslån under rekonstruktionsperioden 1978-1982 skall vidta strukturella åtgärder i samråd med handelsstålsindustrin i övrigt i syfte att undvika att bolagets åtgärder förorsakar andra svenska produktionsenheter i branschen väsentliga problem. Ordföranden i Jernkontorets fullmäktige, Wilhelm Ekman, har under en stor del av föregående år och även under 1981 fört diskussioner med företrädare för de stora skrotförbrukarna, nämligen SSAB, Kinnevik, Ratos och SKF, om hur problemen skall kunna bemästras. Som framgår av stålpropositionen har en konsultutredning genomförts under 1980 av en branschexpert, på mitt uppdrag. Resultatet ligger till grund för departementets övervägande att återförvisa frågan till branschen och för Ekmangruppens diskussioner. Ännu har inga konkreta resultat nåtts, men ett förslag till principer för skrotfördelningen torde kunna ligga till grund för regelrätta förhandlingar mellan samtliga stålverk som omfattas av det nuvarande samarbetet på skrotområdet, dvs. i praktiken hela stålindustrin. Överslagsberäkningar pekar på att det är möjligt att inom ramen för inhemska råvaror täcka det föreliggande behovet. De krav som nu reses på att staten skall ingripa i branschens förhandlingar om skrotet, och därmed i realiteten ta ett kostnadsansvar för stålindustrins skrotförsörjning, är alltså enligt min uppfattning inte rimliga. De strider dessutom mot de grundläggande principerna i den industripolitik som den här regeringen utvecklar. Detta inte minst mot bakgrund av att vi har betydande kapacitetsöverskott i råstålstillverkningen i Sverige. Det är bättre att stålföretagen ägnar sig åt att gå igenom vilka möjligheter som finns att utnyttja landets egna siålresurser, i stället för att kräva statliga insatser. Eftersom man även internationellt ökar användningen av skrot i stålindustrin, kommer sannolikt prisnivån på importskrot att höjas betydligt, oavsett vilka åtgärder vi vidtar i Sverige. Det är därför bättre att de svenska stålverken går in för att utnyttja den malm och det stål som står till förfogande inom landet och att man träffar avtal om råvaruförsörjningen som gagnar hela branschen. Därmed minskar faran för en växande skrotimport, som skulle medföra stora merkostnader och sämre konkurrenskraft för svensk stålindustri. Det är med tillfredsställelse jag nu kan konstatera att ett enigt näringsutskott delar min uppfattning att skrotfördelningsprinciperna primärt bör läggas fast inom branschen, inte av statsmakterna. Jag är övertygad om att berörda parter inom branschen även i fortsättningen är beredda att ta sitt ansvar för råvaruförsörjningen. Det bör ge en bas för en långsiktigt ändamålsenlig branschstruktur med utnyttjande av de resurser vi själva har inom landet i det här avseendet. Eftersom även frågan om råjärnsförsörjningen i stort och metallurgin i Spännarhyttan åter aktualiseras i riksdagen, vill jag här också uttala min tillfredsställelse över det engagemang och det ansvar ASEA visat när det gäller att skapa nya industrijobb i Norberg. Att, som föreslås bl.a. i en riksdagsmotion, bibehålla Spännarhyttan i drift medan en övergripande plan för stålindustrins framtid utarbetas tror jag skulle vara en felsatsning. Det järn som framställs i Spännarhyttan kan — har det visat sig — inte konkurrera med övriga tillgängliga stålråvaror. Det vore orimligt att kräva att företaget — efter en lång rad av förlustår — skall fortsätta med denna produktion. Än mindre kan det vara angeläget för staten att genom stödåtgärder upprätthålla olönsam stålproduktion, när vi totalt i landet har en metallurgisk överkapacitet av betydande storlek. När det gäller statligt stöd till utvecklingen av nya råjärnsprocesser har den statliga industrifonden under 1980 ställt medel till förfogande för Bolidens Inredprocess och — fast i begränsad utsträckning — till SKF:s plasmasmeltprocess. Beträffande Elredprocessen, med ASEA och Stora Kopparberg som huvudmän, söker man enligt vad jag förstår fortfarande medintressenter för att direkt kunna pröva metoden i litet större skala. Det är min förhoppning att svenska industriföretag om några år skall ha nått så långt i sitt utvecklingsarbete att svensk teknologi återigen kan ligga i första ledet när det gäller 1990-talets stålindustri. Jag har tidigare berört utvecklingen för stålindustrin i världen och dess återverkningar för ett företag, nämligen SSAB. Övriga handelsstålsföretag och specialstålsindustrin i stort får självfallet känna av problem av samma slag som SSAB, bl.a. överkapacitet, sjunkande lönsamhet etc. Inte minst på det rostfria området har prisoch lönsamhetskurvan nu pekat nedåt så länge att åtminstone branschen fått allvarliga problem. Jag tänker då inte minst på Nyby Uddeholm, som nu står inför en intern omstrukturering. På handelsstålsområdet kan jag peka på den besvärliga situationen vid Hallstahammars bruk, som står inför en nedläggning av så gott som hela den egentliga stålrörelsen. I många fall kan säkerligen problemen lösas inom det egna företagets ram. I andra fall står säkert mycket att vinna på en fortsatt omstrukturering, där flera företag tillsammans kan skapa livskraftiga rörelsegrenar på en krympande marknad. Jag har sagt det förut, och jag upprepar det nu, nämligen att jag förutsätter att branschens företag själva vidtar nödvändiga åtgärder för att anpassa branschen till utvecklingen här hemma och ute i världen. Jag tror inte på att statliga samordningsplaner bättre eller snabbare leder fram till en ändamålsenlig struktur för branschen. I de fall planerade omstruktureringsåtgärder leder till en socialt eller arbetsmarknadsmässigt oacceptabel situation kommer självfallet de arbetsmarknadspolitiska medlen att sättas in, och jag är även beredd att medverka till den fortsatta förnyelse av näringslivet på resp. ort som måste ske i strukturförändringarnas spår. Därvid bör man också kunna använda regionalpolitiska åtgärder. Jag kommer senare i ett interpellationssvar till Lars-Ove Hagberg att ytterligare ta upp frågan om råjärnstillverkningen i Spännarhyttan. Herr talman! Jag vill dock kommentera ett speciellt moment i utskottsbetänkandet. Det gäller frågan om vidareförädling av slig från SSAB:s gruvor i Grängesberg. Där har utskottets majoritet framhållit vikten av att erforderliga investeringar kommer till stånd snarast. Utskottet föreslår därför att 30 milj.kr. skall anvisas som rekonstruktionslån till SSAB för investeringar i ett lagerhus för härdningen av granuler. Utskottsmajoriteten har dock gjort ett tillägg med innebörd att man utgår ifrån att regeringen prövar om medlen verkligen skall utgå. Vad är det egentligen man säger med detta från utskottsmajoritetens sida? De facto ingenting annat än vad en majoritet av regeringspartiernas företrädare i utskottet uttalat i det som nu är en reservation, nämligen att man måste ge SSAB välbehövlig arbetsro för utvärdering av projektet. Detta måste självfallet vara den rätta och rimliga tågordningen. Utskottsreservanterna föreslår ju bara att man inte nu skall besluta på lösa grunder, något som måste vara ett grundläggande krav vid behandlingen av alla riksdagsfrågor. Jag har tidigare sagt i kammaren, och jag upprepar det nu, att resultatet av den pågående utvärderingen måste avvaktas, innan beslut kan fattas i det här ärendet. Jag vill i det sammanhanget kraftigt understryka att denna inställning inte betyder att jag tar avstånd från projektet. Tvärtom delar jag helt Mellansvenska gruvdelegationens positiva inställning till fortsatta försök. Jag har också förstått att samtliga utskottsledamöter är positiva till att man går vidare med försöken i Grängesberg. Jag tolkar utskottet — alltså såväl dess majoritet som reservanterna — så att om försöken visar sig framgångsrika bör medel ställas till förfogande för genomförande av investeringen. Jag är beredd att föreslå regeringen att besluta om proposition i detta ärende så snart förutsättningarna härför föreligger. Det vore enligt min mening fel att föregripa utvecklingen och anslå pengar i blindo, och jag vill framhålla att jag uppfattar utskottsreservationen så, att den ger full handlingsberedskap för regering och riksdag att fatta beslut om statligt rekonstruktionslån för projektet när tillräckligt beslutsunderlag föreligger. Utskottsreservationen bör därför i det här avseendet, med det entydiga uttalande som jag nu gjort, kunna bli riksdagens mening.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar rör hela stålpropositionen, frågan om stålindustrins framtida förutsättningar och utveckling i det här landet. Den svenska stålindustrin har sedan länge varit en betydelsefull näring. Den har gett sysselsättning åt många tusen människor och kommer så att göra även i framtiden, vill vi hoppas. Det är därför väsentliga problem som vi diskuterar här, och vi bör göra det med all andakt. Det här gäller inte bara SSAB, även om det är den dominerande delen. Det gäller hela den svenska stålindustrin. Det är bara en sak som är litet makaber i det här sammanhanget, nämligen att vad vi diskuterar i dag är Perspektivplan 1980, som SSAB kallar den. När vi gör det har sedan flera månader Perspektivplan 1981 satts i verket — en perspektivplan som betyder att man ytterligare drar ned verksamheten vid SSAB, som betyder en nedskärning av antalet anställda med över 2 000 utöver vad som sägs i betänkandet. I viss utsträckning är det alltså historia vi talar om i dag, inte framtida förhållanden. Vi bör ha det i minnet. Detta med Perspektivplan 1981 innebär att vi nu inte diskuterar vad SSAB verkligen skall syssla med utan vad SSAB 1980 trodde att man skulle göra. När SSAB bildades sades att bolaget skulle vara en förutsättning för uppbyggandet av ett rationellt stålverk, som skulle kunna ge sysselsättning, och för skapande av utvecklingsmöjligheter för svensk stålindustri etc. Men hela tiden har antalet anställda minskat. Såsom industriministern mycket riktigt sade har det investerats ungefär 5 miljarder kronor i industrin, men det har ändå hela tiden gjorts neddragningar, minskningar av antalet anställda och väldiga omställningar. I dag upplever vi följande förhållande: samtidigt som vi minskar vår stålproduktion och minskar antalet anställda, ökar vi vår import av stål till det här landet. Man kan, om man vill dramatisera det hela litet grand, säga att vi i Sverige tydligen inte har råd att arbeta. Vi fristäiler våra stålarbetare och ställer dem i arbetslöshetskön. Sedan lånar vi pengar utomlands för att köpa stål därifrån, som vi skulle ha tillverkat själva. Det är en makaber historia, men den är egentligen typisk för svensk industripolitik av årgång 1981. Trots det här litet pessimistiska synsättet vill jag dock ge några synpunkter på andra områden inom den stålproposition som vi talar om. Vi föreslår i reservation 1 från socialdemokratiskt håll att det skall inrättas en särskild kommission för att handlägga frågor om stålindustrins framtida metallurgiutveckling och metallurgins försörjning med råvaror på sikt. Vi anför också att man bör ta upp frågor om skrotförsörjning, järnsvamp, råjärnsprocesser, den mellansvenska stålindustrins framtid och mycket annat. Vidare anför vi att medan kommissionen arbetar med de problemen bör inte besluten om Surahammar och Spännarhyttan verkställas. Det är de krav vi framför i den reservationen. Vi menar med andra ord att det finns många olösta problem. Vi måste ha hela den här processen klar för oss: Vilka råvaror som skall utnyttjas och hur de skall utnyttjas. Jag vill gärna gå in på frågan om skrotförsörjningen, som industriministern tar upp. Det är riktigt att vi påpekar att det pågår förhandlingar med Wilhelm Ekman som ordförande. Han har varit uppe i utskottet. Det tycks dock fortfarande finnas mycket små chanser att nå en frivillig överenskommelse just nu. Parterna ligger i luven på varandra, och framför allt samlas man tydligen i ett gemensamt hat mot SSAB, som inte skall få vara med vid fördelningen av skrotet. Jag kan hålla med industriministern så långt som att detta måste vara en sak för branschen själv, men man skall inte gå omkring och inbilla sig att det kommer att finnas skrot i framtiden i den utsträckningen att man kan basera hela den svenska näringen på det, utan man måste gå in för att använda både svenska malmer och svenskt skrot. Man måste acceptera att använda ämnen, tackjärn osv. och även bygga järnsvampsverk. Men det innebär inte att vi är helt överens. Vi menar att denna fråga måste lösas på kort sikt — att åstadkomma annan försörjning tar ju viss tid. När man inte kan komma överens utan bara ligger i luven på varandra måste någon gå in och ta ansvaret. Vi menar att regeringen bör gå in och se till att en uppgörelse träffas — utan att i det sammanhanget favorisera någon. — Detta om vår reservation nr 1. Vi begär i reservationerna 2 och 3 en planering av den svenska stålindustrin. Det gäller i första hand handelsstålsindustrin, där man måste få till stånd en planering av hela strukturen: vad som skall tillverkas, var det skall tillverkas osv. Man måste helt enkelt få till stånd en plan dels för produktionen vid de små handelsstålverken, dels för deras samverkan med SSAB. Detta är ingenting särskilt märkvärdigt. Samma problem finns i specialstålsindustrin, där det råder ett slags allas krig mot alla: man kan inte komma överens om produktval och uppläggning av sin produktion. Vi begär en planering, såsom sker i alla andra länder. Sverige är i det sammanhanget alldeles speciellt liberalt. Vi menar att man här bör samsas om produktionsinriktning, forskning, produktutveckling, marknadsföring och mycket annat. Det är helt nödvändigt att en sådan planläggning görs både för handelsstålverken och för specialstålverken. Men den borgerliga majoriteten säger att det inte behövs. Allting är tydligen bra som det är. Man skall vara nöjd med litet som man säger: Det här ordnar sig, skall ni se! Vi menar naturligtvis inte att man skall göra en detaljplanering, som är det vulgärargument de borgerliga använder emot oss. Detaljplaneringen skall självfallet näringslivet självt göra. Men regeringen måste ta ett ansvar för att i den här näringen få till stånd en vettig utveckling som leder till att vi får en fungerande handelsstålsindustri och specialstålsindustri. I reservation 4 tar vi upp frågan om ägarfördelningen. När SSAB bildades fick staten 50 20 av beslutanderätten och de två privata stålverken 25 96 var. Staten och de två privata stålverken är här alltså jämbördiga. Men de fem miljarder som har betalats till investeringar har inte fördelats på det sättet, utan staten har betalat hela denna sätsning. Vi finner detta vara i längden orimligt. Man måste få till stånd en annan ägarfördelning så att inte en betalar och några andra bestämmer. Det kan inte vara rimligt. Den som betalar pengarna skall också ha bestämmanderätten. Vi har i detta sammanhang ofta anfört en annan synpunkt. Startandet av SSAB blev onödigt dyrt, genom att man betalade för mycket till de privata ägarna. Vissa saker har enligt pressuppgifter och bokuppgifter också betalats två gånger om, för att det skulle bli tillräckligt mycket pengar till den privata industrin när den drog sig ur. Vi har tidigare sagt att det fanns en hel del vattenkraft som hörde ihop med den stålindustri som borde överföras till SSAB. Den borde ha ingått i förhandlingsuppgörelsen. Nu försiggår inför öppen ridå någonting som visar att vi hade rätt: Nu har Vattenfall gjort upp med samma ägare om att köpa de vattenkraftstillgångar som hörde .ihop med stålproduktionen — för 1,1 miljarder enligt en uppgift jag har sett. Då står industriministern där och bönar och ber om att de tidigare ägarna skall satsa någon krona av dessa pengar i SSAB. Men industriministern får skylla sig själv. Han har själv försatt sig i den förnedrande situationen att få stå där och tigga pengar av de forna ägarna. Det är minsann inte något exempel på lysande förhandlingsteknik från regeringens sida att man försatt sig i den situationen. Vi får se vad industriministern kan göra av det. Vi kräver en annan ägarfördelning, för det finns ingenting att vinna på att staten skulle vara ödmjuk inför de privata ägarna som har ekonomisk fördel av att tjura och vara envisa. I reservationerna 5 och 7 talar vi om att till SSAB har anvisats en del pengar som inte har utnyttjats. Man har helt enkelt inte vidtagit de åtgärder som skulle vidtas, och där ligger nu 121 miljoner, om jag inte minns fel, pengar som det nu är meningen att sopa in i statskassan. Visst kan statskassan behöva pengar, men jag föreställer mig att 121 miljoner som stoppas i det ginungagapet inte märks. Däremot skulle pengarna märkas om de fick vara kvar i SSAB och användas för utvecklingsfrämjande och sysselsättningsfrämjande åtgärder. Industriministern var inne på frågan om granultillverkning i Grängesberg. Jag måste säga att det är faror med att tolka utskottets skrivning så fritt som han gjorde. Vi säger ju kort och gott att vi vill ha ett investeringsbeslut nu. Om det visar sig att projektet är en flopp, att det inte går att göra kulorna, då skall självklart inte pengarna investeras. Men industriministerns förslag innebär att man först skall utreda frågan, och sedan skall man mala hela vägen med en proposition, riksdagsbehandling osv. innan pengar finns tillgängliga. Med bifall till vårt förslag skulle bygget vara klart ungefär vid den tidpunkt när vi enligt industriministerns tågordning skulle vara framme vid att fatta beslut. Men naturligtvis kan man inte bygga någonting som inte går att praktiskt använda. Om den mellansvenska gruvindustrin skall ha en framtid och utvecklas, liksom också den norrbottniska industrin, krävs det att pengarna får användas för utvecklingsändamål i stället för att man drar in dem till staten. Det finns också två reservationer som gäller Luleå. Reservation 8 handlar om tillverkning av järnvägsräls i Luleå. I utredning efter utredning och proposition efter proposition har det skrivits om att rälstillverkningen bör förläggas till Luleå. Vi tycker att det är på tiden att sluta använda ordet ”bör” och begär att man helt enkelt beslutar att denna tillverkning skall flyttas till Luleå samt att de små investeringar som behövs också blir utförda. Samma sak gäller finvalsverket. Vi hade för något år sedan en diskussion om ett mediumverk i Luleå. Då fick vi ett något farsartat uppträdande här, därför att ett sådant verk uppfattades som ett hot mot de mindre stålverken i Sverige. Nu tycks ombyggnad av ett finvalsverk i Luleå, som är så nerkört att det inte går att använda för tillverkning av kvalitetsstål, uppfattas som att det skapas en konkurrent till industrierna i Mellansverige. Jag har svårt att fatta detta, eftersom det gäller ett verk som redan finns och man dessutom lägger ner finvalsverket i Borlänge. I reservation 9 kräver vi socialdemokrater att regeringen lägger fram ett förslag under 1981 om en genomgripande ombyggnad av finvalsverket i Luleå. Vi måste ju ha ett förslag från regeringen, eftersom vi inte vet exakt vilka kostnaderna är. De två reservationerna 8 och 9 tycker jag är så självklara att de borde ha funnits som majoritetsutlåtande i stället. Gör det här nu och tala inte bara om det i all oändlighet! Sedan finns det ytterligare en sak som jag vill peka på. Utskottet framhåller att koksverket i Oxelösund bör underhållas den tid man kan använda det, dvs. man bör göra vissa mindre investeringar så att man inte kör koksverket i botten och sedan säger att det inte går att tillverka någonting i Oxelösund. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1-5, 7-9 samt 11. Jag gör det i förvissningen att svensk stålindustri har en framtid, men för att bevara den framtiden är det nödvändigt att de nämnda reservationerna bifalles. Det finns en framtid för svensk stålindustri, men jag tror att det blir en väldigt dålig framtid om vi hänger oss till den pessimism och de tankar på nedläggning som nu härskar inom industridepartementet.
Herr talman! Till Ingvar Svanberg skulle jag vilja säga att jag är glad över det stöd som utskottet har gett vår värdering av råvaruförsörjningen i stålbranschen. Ingvar Svanbergs deklaration här tar jag som ett instämmande i den uppmaning jag riktade till branschen att utnyttja de inhemska resurserna, bl.a. i form av svensk malm, maximalt i framtiden. Ser man skrotfrågan i det perspektivet, finns det alltså inte underlag för att dramatisera den frågan, såsom har skett under senare tid. När det gäller stålbranschens allmänna utveckling och statens roll i den är emellertid Ingvar Svanberg och jag inte överens. Jag blir föga imponerad, när jag läser de socialdemokratiska reservationerna, av vad det egentligen är man vill från socialdemokratisk sida när det gäller stålindustrin. I reservationen 1 vill man alltså tillsätta en särskild kommission för att planera stålindustrins metallurgiutveckling — som om inte företagen skulle vara kompetenta för detta, som om inte statens medverkan i teknikutvecklingen med all möjlig omsorg skulle kunna ske t.ex. inom industrifonden. Varför skall man bygga upp ett nytt organ? I reservationen 2 kräver man att en plan skall utarbetas för samordning mellan handelsstålverken. Skall man lyfta av företagsledningarna det kommersiella och marknadsmässiga ansvaret, eller hur skall en sådan plan i realiteten kunna fungera med fria företag, som själva har ett ansvar för sin utveckling? I reservationen 3 kräver man en plan för en samordning av specialstålsindustrin. Det är samma gamla skåpmat även i det avseendet, och det är alltså inget nytt som socialdemokratin har presenterat här. Men det är en oroande tendens att man tror att man på detta sätt skall kunna göra svensk stålindustri mer konkurrenskraftig och bättre skickad att möta framtiden. Jag tror att effekten av de kommissioner och planer som socialdemokratin kräver skulle bli raka motsatsen, nämligen en minskad effektivitet, en ökad stelbenthet och, med andra ord, också en minskad konkurrenskraft. Jag vill sedan ta upp frågan om ägarfördelningen i SSAB. Den är faktiskt ett resultat av en förhandling, som i sig inte bara utgjorde en central förhandling för att bilda det nya företaget år 1977 utan också var ett avgörande ingrepp i handelsstålsindustrins struktur. Att plocka ut enskildheter och påstå att vi överbetalade vissa delar är ju ett helt meningslöst sätt att föra en debatt på. De enda kontanta medel som betalades till de privata ägarna var ju en skuldrevers för övertagande av TGOJ. Är det den Ingvar Svanberg avser? I övrigt utgick ersättningen i form av ägarandelar i SSAB. När Ingvar Svanberg vill påstå att här skedde ett slöseri med statliga medel vill jag alltså erinra om att det dels finns ett riksdagsbeslut om detta, dels inte var möjligt att se enskildheterna. Här gällde det att med kraft gripa in i en bransch som stod inför en katastrofsituation och forma någonting nytt, någonting slagkraftigt och utvecklingsdugligt för framtiden. Jag tror att vi har lyckats rätt bra. SSAB är även internationellt sett ett mycket lovande företag. Ingvar Svanberg säger sedan att jag nu tigger pengar av intressenterna — pengar som man får loss från elkraften. Det är inte heller med sanningen överensstämmande. Jag har sagt att vi när vi går in i förhandlingar med Grängesberg och Stora Kopparberg om framtida medelstillskott till SSAB bör se till helheten. Vi vill också ta med i bedömningen den affär som vattenfallsstyrelsen preliminärt har tecknat avtal om. Vi tänker inte och behöver inte tigga om tillskott. Jag har tidigare — i mitt inledningsanförande här — hävdat att ägarna bör ta sitt ansvar. Jag vill sedan beträffande frågan om granultillverkningen i Grängesberg säga att det inte blir någon skillnad beträffande den takt i vilken denna investering kan förverkligas, om kammaren följer reservationen på denna punkt. Man kommer inte snabbare fram. Man ger inte säkrare jobb i Grängesberg, om man följer majoriteten. Det är en chimär att tro att man den vägen skulle kunna forcera denna investering. Vi måste ändå under alla förhållanden ge oss tid att granska resultatet av den försöksverksamhet som pågår och sedan ta ett investeringsbeslut. Så snabbt görs inte denna 30-miljonerkronorsinvestering att man inte skulle kunna kosta på sig att komma tillbaka till riksdagen i vanlig ordning med en proposition.

Herr talman! Det var många saker som industriministern här hade att säga. När industriministern säger att han inte är imponerad av de socialdemokratiska reservationerna, kan jag kvitta med att säga att jag inte är imponerad av denna proposition. Men när han sedan säger att om företagen inte är kompetenta att göra det och det, så vill jag svara att det kanske är så att om vi hade en industriminister som försökte att planera och försökte att driva frågan, så behövde vi inte göra det. Jag skall gärna komplettera förslaget om en kommission, herr industriminister, med att säga att det behövs ett intensivt arbete för att få en annan industriminister. Är vi överens då? Detta kan kanske hjälpa upp det hela. Det ingår i de politiska förutsättningarna att vi vill byta ut industripolitiken — det är inte industriministern som person utan den politiska linje han företräder som det här gäller. Industriministern säger sedan att vad vi föreslagit inte är någonting nytt utan att det är gammal skåpmat. Ja, det är ett vanligt yttrande av Nils Åsling. Är det bara nya förslag som är bra? Bra förslag blir inte sämre för att de är gamla. När Olaus Petri blev anklagad för att vilja riva ner det som var gammalt och fornt och komma med nyheter sade han: ”Djävulen är gammal, men han är inte sämre för det.” Jag tycker att man kan citera detta uttryck i det här sammanhanget. Sedan togs det upp en mängd andra saker, bl.a. frågan om ägarfördelningen. Nils Åsling säger att det finns ett riksdagsbeslut i denna del. Jag är medveten om detta och jag vet att vi har reserverat oss i detta sammanhang i utskottet från första början. Vi socialdemokrater har röstat emot förslaget. Nils Åsling tycker att han har lyckats rätt bra. Ja, det är en bedömningsfråga. Man kan väl säga att investeringarna i SSAB har varit stora — det har investerats 5 miljarder kronor. Men är det ett resultat av lyckade förhandlingar för industriministern? Det är i stället ett resultat av att staten ensam har satsat dessa pengar, och det borde ha kunnat vara det även om dubbelt så mycket hade investerats. Nils Åsling säger att han inte står och tigger pengar för de investeringar som vattenfallsstyrelsen har tecknat avtal om. Ordval kan alltid diskuteras. Men jag vill fråga industriministern: Hur pass villiga är företagen att satsa pengar? Det är inte första gången industriministern är ute och talar om att de privata företagen bör gå in med pengar — om det kallas för att tigga eller inte kan ju lämnas därhän. Men jag tycker att industriministerns ämbetsstatus fordrar att han inte står som en supplikant eller tiggare som ber om pengar. Dessa pengar skulle ha funnits i SSAB, och industriministern hade kunnat dirigera dem på ett annat sätt. Förhandlingarna har från första stund skötts fel.

Herr talman! De förhandlingar som inom kort startar får väl ge svar på frågan om hur benägna de privata företagen är att handla i enlighet med sitt ägaransvar. Men en sak har jag kunnat notera, och det är att det genom åren framförda socialdemokratiska kravet på att staten skall ta över ”rubbet” inte precis har stärkt vår förhandlingsposition. Socialdemokratin har här en något märklig — för att inte säga dubiös — inställning till de privata ägarnas ansvar. Låt mig sedan säga beträffande den här kommissionen: Det låter naturligtvis bra att säga att man skall ha en kommission. Men en kommission kan faktiskt inte lösa de tekniska utvecklingsfrågorna på området. Vi har ju i de här företagen en väldigt intressant utveckling när det gäller den metallurgiska teknologin. Företagen måste nu framför allt, i internationella sammanhang och i svenska sammanhang, hitta partner och möjligheter att utveckla den nya teknologin och helt enkelt se till att den blir kommersiellt applicerbar. Det åstadkommer man inte genom att inrätta en kommission, utan det gör man genom att fortsätta det tekniska utvecklingsarbetet i nära kontakt med marknaden. Ingvar Svanberg tog fasta på mitt yttrande, att jag är stolt över vad som har gjorts i SSAB. Jag vill säga att även om det ekonomiskt ser dystert ut just nu till följd av stålkrisen, så var SSAB:s bildande som strukturgrepp en bra och nödvändig insats, för vilken hela kammaren — det är jag medveten om — har att ta ansvar. Vi har ju via SSAB:s investeringsprogram kunnat öka kapaciteten inom områden där svensk kapacitet är otillräcklig. Det kan finnas anledning att i det sammanhanget med ett par siffror klargöra vad de här investeringarna innebär. Den stora importkonkurrensen föreligger inom området kallvalsad plåt. Här importerades ca 70 20 av förbrukningen förra året. Varmvalsade bandprodukter i form av plåt och rullar importerades till 65 26. Inom båda dessa områden understiger svensk kapacitet f. n. den inhemska förbrukningen. Jag ser därför med en viss tillfredsställelse på att SSAB:s investeringar i tunnplåtverket i Domnarvet kommer att medföra att kapaciteten på de här områdena blir sådan att vi i det närmaste blir självförsörjande. Den nya anläggningen, som skall tas i bruk inom en inte alltför avlägsen framtid, kommer dessutom att avsevärt förstärka SSAB:s konkurrenskraft. Bolaget kan genom denna satsning — det rör sig om en investering på 1,6 miljarder, dvs. en av de största industriinvesteringar vi har gjort under senare år här i landet — tillgodose verkstadsindustrins krav på högkvalitetsplåt. Detsamma gäller för bilindustrin, som med det nya material som utvecklas i Domnarvet kommer att kunna minska vikten på sina personbilar och därmed också energiförbrukningen. Vi kan alltså konstatera att bildandet av SSAB i realiteten innebar inte bara en avgörande strukturinsats utan också en teknologisk och kommersiell förnyelse av svensk stålindustri. Jag tycker att man i en debatt som denna skall notera detta. Det är också ett resultat av den förhandling som Ingvar Svanberg karakteriserade som litet vårdslös. I realiteten gav den ett bra resultat för framtiden.
Herr talman! Låt mig allra först säga till industriministern att vi inte behöver vara oense om att bildandet av SSAB i sig var en bra sak. Också jag tror att det behövdes en samordning mellan de här stålbruken. Men vi är inte bara genom att konstatera detta överens i alla detaljer när det gäller sättet på vilket SSAB skapades. Också jag tror som sagt att SSAB:s bildande var nödvändigt, så det behöver vi inte gräla om, och det vet industriministern mycket väl. Men förhandlingar kan föras på olika vis, och jag finner att förhandlingarna i det här fallet inte har skötts på ett sådant sätt att staten fick det inflytande och den bestämmanderätt som staten borde ha haft. Jag vill ställa en fråga till industriministern i anslutning till det han sade om allt som har hänt på det här området. Samtidigt vill jag säga att jag delar hans uppskattning av framställningen av tunnplåt i Grängesberg och det han pekade på i det sammanhanget. Jag frågar: Har allt detta skett framför allt på grund av att de privata företagen fanns med i bilden och på grund av att de har ett så stort inflytande? Om så är fallet och om industriministern kan leda i bevis att allt varit på tok om inte de privata företagen varit med i detta på de villkor som gäller i dag, då är det en annan historia, men jag tror att industriministern har svårt att bevisa det. Industriministern talar på sitt säregna vis om vårt förslag om en kommission. Han säger att forskningsresultaten inte blir bättre med en kommission, att det inte är kommissionen som skall leda omställningarna inom varje enskilt stålverk osv. Men ingen människa har ju menat att den här kommissionen skall gå in och dirigera var man skall ha stränggjutningsmaskiner, hur forskningen skall bedrivas och hur man skall använda nya forskningsmetoder. Vad som åsyftas är ju en planering i stort för gemensamt utnyttjande av råvaror, för att skaffa fram metallurgi osv. Det är en samordning som skulle vara till nytta för alla. Det går inte att försöka trolla bort detta genom att göra gällande att kommissionen enligt min mening skall gå in och ta över den dagliga ledningen av företagen, för det är att ställa det hela på huvudet. Jag kan bara konstatera att industriministern inte vill föra en seriös diskussion om de privata intressena i SSAB och deras möjligheter att agera. Industriministern säger bara: Det är bra som det är, se så mycket fint vi har gjort. Men vem är det som har gjort någonting? Det är statens 5 miljarder som har åstadkommit det här, inte de privata företagens medverkan.
Herr talman! Det finns väl ingen anledning att förlänga den här tvisten. Jag konstaterar avslutningsvis att Ingvar Svanberg knappast har kunnat leda i bevis att kommissioner eller samordnade planer löser branschens problem. Enligt mitt omdöme skulle vi i stället få en risk för att man med nya administrativa instanser och med en central planering skapar en ökad stelhet i branschen. Detta förbättrar inte stålindustrins slagkraft på marknaden, utan det innebär tvärtom minskad konkurrenskraft. Jag har mött den här typen av krav många gånger. Om man ser på stålindustrin i andra länder kan man konstatera att det inte heller i den internationella utvecklingen finns någonting som talar för att vad vi här behöver är planer och kommissioner. Vad vi behöver är teknisk förnyelse och ökad internationell konkurrenskraft. Det är den vägen vi måste förbättra avsättningen för våra produkter, så att vi kan trygga jobben i branschen. Debatten om de förhandlingar som föregick SSAB:s bildande tillhör nu närmast historien, men låt mig säga att jag under årens lopp har noterat att jag fått kritik både från höger och från vänster för denna debatt. Min slutsats är dock att vår position ligger tämligen rätt. Från de privata ägarnas sida — för att återvända till den nu aktuella förhandlingen — har man sagt att det är fråga om utpressning, och det tyder knappast på att förhandlingsparterna anser att staten, dvs. industridepartementet, har handskats med den här frågan på ett från statens synpunkt vårdslöst sätt. Vi tänker självfallet tillgodose och ta till vara samhällets intressen. Jag har anledning att hävda att samhället och branschen har ett samfällt intresse av att se till att SSAB blir ett väl fungerande, rationellt och konkurrenskraftigt handelsstålsföretag även i framtiden. Det är i den andan som vi går vidare i förhandlingarna om SSAB:s framtid.

Herr talman! Regeringen och oppositionen står nära varandra när det gäller satsning på gruvan i Grängesberg. Ändå har näringsutskottet två förslag till beslut. Skillnaden gäller inte om SSAB skall använda 30 milj.kr. eller inte på granuleringsverket i Grängesberg, ifall utvärderingen av försöken visar att detta är meningsfullt, utan skillnaden gäller när ett beslut om pengarna skall fattas. Numera tycks alla vara överens om att lagerbyggnaden som fullbordar granuleringsverket bör uppföras om försöken lyckas. Det som skiljer utskottsmajoritetens förslag från regeringens och reservanternas är egentligen bara tidsschemat — en liten fråga för riksdag och regering, men en stor fråga för Grängesberg. Efter det att propositionen framlades har något inträffat som gjort just detta med tidpunkten för beslut om pengar väsentligt. SSAB:s styrelse har gett Grängesbergs gruva två år på sig att visa ett positivt kassaflöde. Om inte detta lyckas kommer gruvan att läggas ned, varvid minst 700 arbeten abrupt försvinner, brytvärd malm lämnas kvar i jorden och hundratals miljoner som satsats på granuleringsverk, på att modernisera gruvan och att rena lakvattnet blir bortkastade. Jag har lagt ned ett särskilt intresse i denna fråga, eftersom jag har haft uppgiften att nära följa stålfrågan i näringsutskottet under tio år och nu som Dalarnas enda representant. Jag anser därför att jag har ett särskilt ansvar när det gäller Grängesberg och stålet. Fackföreningarna och företagsledningen i Grängesberg har gjort stora ansträngningar för att i tid finna på möjligheter att motivera gruvans fortsatta drift. Fackföreningar och ledning är överens om att ca 140 arbetsplatser måste dras in. Men man är också överens om att det finns intressanta kunder också på kontinenten — alltså inte bara i Oxelösund — till de här granulerna. Man har utarbetat en kalkyl som visar att det finns en chans att sälja tillräckligt med malm under den här tvåårsperioden för att möjliggöra fortsatt drift tills den här brytvärda malmen är utvunnen, vilket beräknas ta ungefär tio år. Men detta är möjligt bara om man snabbt kan få i gång en åretruntproduktion av granulerna, dvs. om man kan få förädla malmen så att den blir attraktiv för Oxelösund och kunder på kontinenten. För att härda dessa granuler under den kalla årstiden behövs en lagerbyggnad som kostar 30 milj.kr. Under sommaren går det bra att tillverka och härda granulerna utan lagerbyggnad, men på vintern fryser granulerna sönder innan de härdats färdigt, om man inte kan lägga dem i ett isolerat hus. Riksdagen beslöt på Bertil Rehnbergs förslag att anslå 165 milj.kr. till ett parallellsinterband i Oxelösund, just för att man bättre skulle kunna använda Grängesbergs finkorniga slig. Dessa pengar tog SSAB inte emot. Detta är viktigt — pengarna togs alltså inte emot av SSAB, därför att man ansåg att detta inte var en riktig investering. Alla är nu överens om att granulframställningen i Grängesberg kunde vara en bättre satsning, som då också ersätter sinterbandet. I propositionen föreslås att 50 milj.kr. ur detta anslag används till försöken med granulerna. Självfallet är det ett meningslöst slöseri att ge ut dessa 50 milj.kr., om man inte tänker använda processen ifall den lyckas. Hittills har försöken med granulerna varit lyckade. I sommar skall SSAB köra dem i Oxelösund i fullskaleförsök under fyra veckor för att försäkra sig om att de inte ger någon skadebeläggning på masugnarna. Lyckas detta behövs pengarna direkt — och det är här det centrala kommer — för lagerbyggnaden för att tidsschemat skall hålla. Man hinner inte invänta den långa beslutsprocessen med proposition och riksdagsbehandling. Vad som inte var känt när propositionen skrevs var att SSAB skulle sätta en sådan här hård tidsgräns för Grängesbergsgruvan att visa lönsamhet. På grund av att gruvan nu bara har två år på sig för att visa att man kan klara sina utgifter har tidsschemat blivit så pressat, att lagerbyggnaden måste börja uppföras omedelbart i höst då försöken är klara — om nu dessa lyckas — för att kunna stå färdig hösten 1982 och då möjliggöra en kontinuerlig produktion fr.o.m. den varma säsongen 1982. Denna situation kunde knappast förutses när propositionen skrevs. Jag är mycket glad över den deklaration som industriministern gjort i dag. Industriministern sade att han är beredd att föreslå regeringen att besluta om proposition i detta ärende så snart förutsättningarna härför föreligger. Det hela är alltså nu ur regeringens synpunkt en rent praktisk fråga om när beslutet skall fattas. Men ur Grängesbergs synpunkt är tidpunkten för beslutet väldigt viktig. Risken är nämligen överhängande att SSAB inte hinner, om tidsschemat skall hållas, att efter utvärderingen av försöken i sommar — alla är överens om att denna utvärdering skall ske — gå den vanliga vägen med beslut i styrelsen, framställning till regeringen, propositionsskrivning och riksdagsbehandling. Risken är då stor att tåget har gått och att gruvan inte får sin chans att visa ett positivt kassaflöde på den korta nådatid man fått. Men förutsättningen för att lagerbyggnaden skall uppföras och för att de 30 miljonerna verkligen skall tas ut och användas är att utvärderingen av försöken blir den man hoppats. Det är det som gör skillnaden ur landets ekonomiska synpunkt så liten mellan utskottsmajoritetens och reservanternas förslag. De 30 miljonerna kommer inte att betalas ut och inte ens att efterfrågas av SSAB, om inte granulerna är användbara. Misslyckas försöken kommer ingen att vilja bygga någon lagerbyggnad, inte ens Grängesberg självt. Utskottets majoritet markerar också detta genom att skriva att man ”utgår från att regeringen ställer medlen till SSAB:s förfogande endast under förutsättning att de nyss nämnda försöken leder till ett positivt resultat”. SSAB har också, som jag redan sagt, tidigare visat att man inte tar emot några pengar som riksdagen erbjuder, om man inte tror på satsningen. Riksdagen tar alltså ingen risk genom att nu besluta om pengarna. Om vi däremot inte beslutar om dem nu, hinner inte lagerbyggnaden komma till stånd så snabbt att Grängesgruvan har en chans att producera så stor mängd granuler och visa att den stora mängden kan avsättas till ett pris som gör att gruvan täcker sina löpande kostnader. Fack och företagsledning är överens om att man då inte har någon möjlighet att 1983 hinna visa det resultat som SSAB:s styrelse kräver för fortsatt drift. Alltså för att sammanfatta: SSAB:s översyn av strukturplanen inträffade efter det att propositionen skrevs. Därvid infördes nya faktorer i riksdagens beslutsunderlag. Vi är alla överens om att de 30 miljonerna bara skall satsas om utvärderingen visat att granulerna håller vad försöken hittills lovat. Försöken, som stöds av staten med 50 milj.kr., blir meningslösa om inte ett lyckat resultat leder till att metoden används. Om vi inte beslutar nu att dessa pengar i så fall står till förfogande, kommer SSAB inte att hinna komplettera granuleringsverket i Grängesbergi tid för att gruvan skall hinna motivera den fortsatta driften efter den tvååriga prövotiden. Beslutar vi alltså inte nu om pengarna innebär det stor risk för dödsstöten för gruvan, utan att någon menar det — varken regeringen eller riksdagens ledamöter menar ju att den här gruvan inte skall få sin chans. Risken är då stor att människor blir arbetslösa och att stora investeringar kastas bort i onödan därför att riksdagen stelbent vägrar anpassa ett regeringsförslag när förutsättningarna ändras. Det är meningslöst och jag skulle vilja säga att det är farligt att sätta en bygd och människor, som satsar sig själva, i en sådan situation. I det här fallet har enligt min åsikt den socialdemokratiska motionen och vpk-motionen rätt. Jag vädjar därför i denna fråga om stöd för motionerna 1980/81:1930 och 1933 i berörda delar och yrkar alltså bifall till utskottsmajoritetens förslag i mom. 12 och 19 a. Socialdemokraterna har också andra förslag i sina motioner, som jag emellertid inte kan stödja. En riksdagsman skall föra sin valkrets talan men har också skyldighet att se till hela landets bästa. Socialdemokraterna utnyttjar sin ansvarsfria oppositionsställning till att komma med överbud som kan fresta olika regioners representanter att kapa åt sig fördelar på helhetens bekostnad. Regeringen har ansvar för Sveriges ekonomi, och detta skulle det bli mycket svårt att klara om inte självdisciplinen hölls högt inom regeringspartierna. Jag är helt på det klara med att man måste rätta sig efter varandra när man tillhör ett regeringsparti. Jag vet att också socialdemokraterna helt håller med mig om det. Har man regeringsansvaret måste man rätta sig efter partiernas beslut. Men jag har försökt visa att dessa pengar till Grängesgruvan inte strider mot regeringens intentioner. Det är en rent praktisk fråga för regering och riksdag, men en mycket viktig och allvarlig fråga för Grängesberg. Det har hänt förut att frondörer från folkpartiet och moderaterna orsakat oplanerade kostnader för landet. Ofta tror jag att de beslut som tvingas fram för att dra pengar till den egna regionen inte blir så lyckade som frondörerna tror. Jag undrar t.ex. om inte de folkpartister som försvårade omställningen av varvet i Landskrona och kastade hundratals miljoner i sjön nu inser att de begick ett misstag. Men också jag kunde känna mig frestad av en del socialdemokratiska försök nu och av vissa förslag i de socialdemokratiska motionerna. I propositionen föreslås 20 milj.kr. till de tre investmentbolag som arbetar med frågan om nya arbeten i stället för dem som försvinner i Bergslagsregionen, dvs. Oxelöinvest, Ludvika Industri och Dala-invest. Oppositionen vill här satsa mer, ungefär dubbelt så mycket. Men jag kan inte stödja det förslaget, av tidigare redovisade skäl, utan jag yrkar bifall till propositionens förslag. Socialdemokraterna har också, tycks det, en patentlösning när de försöker motivera sina yrkanden om avslag på regeringens förslag: de föreslår att nuläget fryses i avvaktan på övergripande planering och samordning. De vill tillsätta kommissioner och samordna metallurgiutveckling, handelsstålsindustri och specialstålsindustri. Med andra ord: socialdemokraterna vill ta ansvaret och självständigheten från de många olika beslutsfattarna och föra branschernas öde in under gigantiska planer, där centrala beslut fattas långt från berörda människor. Jag är motståndare till denna centrala planhushållning, bl.a. därför att jag tror att beslutsunderlaget blir otillräckligt och ofta felaktigt och människors möjlighet att kämpa för idéer och för sin bygd lamslås. Jag yrkar alltså avslag på de socialdemokratiska reservationerna i betänkande 44. Detta innebär, herr talman, att jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Jag vill kort återvända till projektet i Grängesberg. Utvärderingen av tillverkningen av granuler skall ske i höst. Det innebär att ett beslut mycket väl kan komma att fattas inom ramen för den tvååriga frist som SSAB har utfäst sig att hålla. Dessutom skulle jag nog kunna kosta på mig att dra den slutsatsen av utskottets arbete och debatten här i dag att med tanke på den enighet som råder om att SSAB bör få ett rekonstruktionslån för den här speciella tillverkningen, så bör projektet kunna starta utan att ett formellt riksdagsbeslut avvaktas. Men i formfrågan gäller ändå att det är olyckligt om riksdagen på det sätt som den aktuella majoriteten förordar springer före företagets utvärdering och över huvud taget går före den bedömning som den ansvariga företagsledningen måste göra. Vi har haft exempel på detta tidigare som inte direkt stärkt riksdagens anseende. Vi har fallet med parallellsinterverket i Oxelösund, där det så småningom visade sig att SSAB var tvunget att tacka nej. Att riksdagen på detta sätt sätter sig i företagsledningens ställe och tror sig forcera beslutsprocessen stärker inte anseendet och respekten för riksdagens arbetsformer. Jag kan försäkra Birgitta Hambraeus att om det blir en positiv utvärdering av projektet, så kan investeringen komma till stånd lika snabbt ifall man här i kammaren väljer att följa reservanternas förslag.
Herr talman! Jag håller helt med industriministern om att det här är en formfråga ur regeringens och riksdagens synpunkt. Jag håller också med industriministern om att det är litet snopet när man är beredd att anslå hundratals miljoner till SSAB och företaget vägrar att ta emot pengarna. Jag har i andra sammanhang varit nog så bekymrad över det. Det är alltså en formfråga för riksdagen och för regeringen, men för Grängesberg är det inte det. De försök som skall göras nu i sommar innebär fyra veckors kontinuerlig drift i full skala i masugnen i Oxelösund. Man skall alltså köra med granuler, som har visat sig bra på alla sätt, men man är inte riktigt säker på om det blir någon beläggning på masugnen när man kör under en hel månad i full skala. Efter vad jag fått höra — jag är inte tekniker — kan man ganska omedelbart efter att ha kört under de här veckorna avgöra om det blir någon beläggning eller inte i masugnen. Om det inte blir det är det hela klart med den utvärdering som man har gjort hittills, och då vet man alltså att det är en bra produkt som går att sälja. Det innebär att spaden kan sättas i jorden i höst. Och spaden måste också enligt de uppgifter jag har fått sättas i jorden i höst när det gäller lagerbyggnaden för att den skall kunna stå färdig hösten 1982. Det är alldeles riktigt som industriministern säger att både regeringen och riksdagen självfallet hinner fatta beslut under tvåårsperioden. Men det gäller att under perioden kunna tillverka tillräckligt stora mängder granuler för att kunna visa ett tillräckligt produktivitetsresultat per anställd för att i praktiken visa att man har kunder på kontinenten för så mycket granuler. Om man inte kan komma i gång våren 1982 med en åretruntproduktion hinner man inte under 1983 visa en lönsamhet som motiverar den fortsatta produktionen. Det är alltså därför tidsschemat är så fruktansvärt pressat. Den risk vi tar är att vi något snopet och ur Grängesbergs synvinkel mycket dystert får konstatera att granulerna inte var så bra som vi trodde. Då kommer aldrig de här miljonerna att betalas ut, och gruvan måste läggas ned. Men om vi nu i denna kammare inte ger bolaget en chans vågar jag inte tänka på vad det skulle få för effekter. Därför är jag övertygad om att industriministern förlåter mig. Jag menar att jag i detta fall måste agera som jag gör. Även om det är något som inte skall ske ofta får man ibland lov att vara rent saklig och strunta helt och hållet i partipolitiken.

Herr talman! Utvecklingen i den svenska stålindustrin är fortsatt negativ. Den här dagen är väl en av de sista dagarna i Spännarhyttans produktion. Det kanske är något att lägga märke till. Handelsstålsindustrin upplever nu mycket stora problem. SSAB har kommit ner till nära en halvering av sin råstålsproduktion — från 4 miljoner årston till 2 miljoner årston. Efter strukturplanen från 1978 har nu drastiska förändringar genomförts via åtgärdsprogrammet 1979, perspektivplanen 1980 och perspektivplanen 1981. Med den här takten får vi vänta oss nya revideringar hösten 1981. Specialstålsindustrin haltar vidare i den kapitalistiska krisen. Ännu har inga drastiska förändringar skett, men om ingenting görs kommer specialstålsindustrin att få den strukturomvandling som handelsstålsindustrin varit utsatt för. En fingervisning får vi genom Nyby Uddeholm, där stålverken i Torshälla och Storfors drabbas hårt, framför allt det senare verket. De mindre handelsstålverken kräver en samordning, inte en nedläggning — de måste få sin plats i den svenska stålproduktionen. Men den låtgåpolitik som i dag är förhärskande kommer att innebära inskränkningar och nedläggningar allteftersom. Man skall tydligen ta ut vad man kan i de mindre handelsstålverken utan att göra några nämnvärda nyinvesteringar. Stålindustrins förutsättningar i dag är underordnade den internationella kapitalismen — dess lönsamhet, dess prissättning och dess arbetsfördelning. Det är det nya som kommit till under de senare åren. För våra främsta handelspartner, främst i Europa, drabbas den egna stålproduktionen av krisen. De genomför samma typ av åtgärder som i Sverige: rationaliseringar och nedskärning av produktionen. Den internationella stålkrisen innebär dessutom att varje land ser om sitt hus och stävjar importen. Samtidigt försöker man exportera mer. Det är just den förändringen som är så tydlig i Sverige. Sammanlagt har vi en stålexport på 60 90 och en lika stor import. Importen av stålprodukter under 1970-talet har ökat från 40 till 60 26 av det vi förbrukar. Importandelen är 90 96 när det gäller handelsstål. Det importerade specialstålet utgjorde år 1979 hela 79 Io av förbrukningen i vårt land. Det kan jämföras med siffran 28 90 år 1970. Denna importandel är, sett från internationell synpunkt, ovanligt stor för ett stålland. USA och EG-länderna anser att en importandel på 15-20 96 är för hög och begränsar importen. Det är detta perspektiv som är oroande. Vart är vi på väg? Fortsätter utvecklingen kan nästan hela den svenska stålindustrin slås ut. Senare i denna debatt skall industriministern svara på en interpellation om just vilken nivå vi skall ha på vår stålindustri. Den förtvivlan som finns ute bland de vanliga stålarbetarna inför denna omställning kan illustreras med en stencil som sattes upp på anslagstavlorna när Domnarvets metallurgiska enheter slogs igen. Det var en anonym stålarbetare som, med anledning av att de s.k. övertaliga stålarbetarna hade dirigerats ut till hembygdsgården för att där flytta några byggnader, skrev följande: På Borlänge hembygdsgård, kallad ”Gammel-gården” kan man numera mellan 7.00-16.00, varje dag, bese livs levande järnbruksarbetare. Initiativet har tagits till detta arrangemang, sedan man konstaterat att arten är utrotningshotad. Initiativet syftar dels till att bevara ett fåtal till eftervärlden, dels att så många som möjligt ifrån våra storstadsregioner skall kunna på nära håll bese denna märkliga art. I sina tidstypiska brandgula overaller utgör arten ett pittoreskt intryck bland de vackra 1800 och 1700-talsbyggnaderna. Det gäller att skynda på om man skall hinna bese denna märkliga art av släktet arbetare. Om några år kan arten vara utdöd! OBS! Genom en målmedveten och kraftfull insats av landets regering, med sikte på turistoch miljöfrågorna, kan man nu äntligen besöka Gammelgården utan att besväras av den tidigare så besvärande röken ifrån det närbelägna järnverket.” Detta var en röst från dem som inte så ofta brukar ge sig in i ståldebatten. Stencilen sattes alltså upp när en hundraårig tillverkning av malm i Domnarvets jernverk upphörde. Men illustrationer kan ges från ett högre plan. I bilagan till rapporten Produktion för välfärd till Metalls kongress 1981 sägs: Men i stora delar av branschen pågår en planlös utarmning. Och det är svårt att se vilka följder den får. Den utvecklingen måste hejdas, och det kan bara ske med samlade och gemensamt planerade insatser. Slutsatsen i denna rapport är att Sverige måste få en industripolitik på stålområdet. Ja, det är så sant som det är sagt. Men frågan är: Vad skall den innehålla? Stålindustrins roll och omfattning måste bestämmas. Regeringen och industridepartementet kan — att döma av vad jag har hört av dagens debatt — bara se underkastelse under det internationella stålkapitalet. Jag återkommer till vad industriministern hade att säga om detta. Ett intressant konstaterande som kanske kan påverka politiken framöver är att 55 20 av svenska folket i alla opinionsundersökningar nu stöder socialdemokraterna och vpk. Det är ett och ett halvt år kvar till valet, och det kan bara sluta på ett sätt — de borgerliga partierna hamnar i minoritet. Från min utgångspunkt som stålarbetare vore det intressant att få veta hur socialdemokraterna ser på den svenska stålindustrins omfång, roll och inriktning i framtiden. I socialdemokraternas stålmotion framkommer ingenting som ger anledning till optimism. Samarbete, utredning, samordning, samverkan och en plan — det är kraven i de principiella avsnitten. Men den stora frågan är efter vilken politisk inriktning detta arbete skall ske — och den frågan är politisk. Hur skall den framtida stålindustrin se ut? Skall även socialdemokratin, om det blir en borgerlig valförlust 1982, dansa efter det internationella stålkapitalets pipa? Underkastelse under det internationella stålkapitalet har vi nu levt med i många Herrans år. Skall Sverige underordna sig de internationella trusterna? Vpk svarar nej på den frågan. Transnationella bolag utsuger arbetskraft och råvaror i tredje världen. De använder billig arbetskraft för att bryta järnmalm. I förlängning en av den nuvarande politiken kommer de att slå ut gruvor och stålverk i Sverige. Men detta kan inte pågå så länge, eftersom allt fler länder kastar av sig oket av utsugning och förtryck. Det hela kommer i en annan dager när dessa länder själva vill använda sin malm och sina järnverk för sin egen industrialisering. I detta läge kan inte de svenska malmtillgångarna och stålverken stå obrukbara. Vi har råvaran, vi har kunnandet, och därför måste vi, som vpk kräver i motionen, bygga ut och bevara stålindustrin. I ett globalt fördelningsperspektiv kommer nämligen våra råvaror och vår stålhantering att i framtiden spela en mycket betydelsefull roll. Utskottet har inte nämnvärt bemödat sig att kommentera de här aspekterna på vår stålpolitik utan har enhälligt avstyrkt vårt yrkande. Jag tycker det är trist. Men det visar litet av kortsiktigheten i de borgerliga och socialdemokratiska politikernas behandling av stålpolitiken. Vpk anser att grundvalen för en ny gruvoch stålpolitik måste vara att hela gruvoch stålindustrin nationaliseras och samordnas i ett svenskt metallbolag. Man kan orda mycket om hur ett metallbolag skall se ut. Gruvindustriarbetareförbundet var för två tre år sedan i sin utredning inne på samma tanke. Det socialdemokratiska ungdomsförbundets sju distrikt i Mellansvergie har samma krav. De som kämpar för att bevara sina jobb inom stålindustrin framför samma krav. Vi måste alltså samordna denna industri i ett svenskt metallbolag. Vidare måste gruvoch stålindustrin byggas upp efter samhällsekonomiska intressen. Satsningen måste göras på ny teknik och nya produkter med en högt driven förädling och ett brett produktsortiment. Gruvoch stålindustrin samt verkstadsindustrin måste planeras ihop. Integrering är en av dagens svagheter, som i framtiden måste bli vår styrka. Nya marknader inom landet måste skapas genom en offensiv industripolitik. Självförsörjningsgraden för stålprodukter måste ökas. Långsiktiga handelsavtal med planekonomier och länder i tredje världen måste eftersträvas. Och inom ståloch gruvsektorn och även verkstadsindustrin måste en samhällsstyrd forskning och utveckling bedrivas. Processteknik, vidareförädling och gruvteknik måste utnyttjas även i det här landet. När det gäller den teknik vi kan skapa måste vi snarast sätta de nya råjärnsprocesserna, som är baserade på malm, i bruk. Det gäller Elred-, Inredoch plasmasmeltmetoderna. Det brådskar med beslut, och vi kan inte vänta på att svensk industri av kommersiella skäl skall komma på att det är dags att investera på detta område. Det finns en bred insikt bland de arbetande om att man måste ta till vara detta, och den insikten finns även inom företagsamheten. Samhället måste ta sitt ansvar och snabbt vara med och besluta att de här processerna tas i bruk. Men vad som är kännetecknande för utvecklingen på detta område är att de teknologiska framsteg som vi kan göra skall exporteras. Det som nu ligger närmast till hands är att alla framsteg skall gå på export och inte växa upp i Sverige. Det är samma metod som används när det gäller gruvnäringen i dag —- man lägger ner svensk gruvindustri medan dess teknik exporteras till utlandet. Industriministerns förhoppningar på den svenska industrin och hans syn på det som redan har hänt är förhoppningar som förbleknar och kan ställa hela regioner utan den teknik som är så nödvändig. Övergång från malmbaserad till skrotbaserad råjärnstillverkning pågår i nästan hela världen. För tillfället är den skrotbaserade tillverkningen billigare än den malmbaserade. Om man gör så kortsiktiga bedömningar förändras hela strukturer inom stålindustrin, framför allt i Mellansverige. Nedläggningen av den malmbaserade råjärnstillverkningen har gått slag i slag. Just i dag avställs Spännarhyttan, som är en av Europas modernaste anläggningar. Varför denna för råjärnsförsörjningen viktiga del läggs ner är helt obegripligt. Men ur lönsamhetssynpunkt anser tydligen herrarna i ASEA: s bolagsledning det helt befogat. Samtidigt genomför SKF en intensiv kampanj för att få tillräckligt med skrot. Men vi ska! då inte glömma att SKF för bara några år sedan lade ner sin hytta i Hofors. Vad som står på dagordningen är att skrotmetallurgin i Sverige måste anpassas till det inhemskt fallande skrotet. Något annat måste på sikt vara förödande. T. o. m. industriministern har nu insett att både priser och tillgång kan bli ogynnsamma. Det är en hoppfull insikt, men jag anser att Nils Åsling inte tar sitt ansvar som industriminister — han tror att branschen själv kan klara av detta. Riksdagen måste ta initiativ för att samordna metallurgikapaciteten för handelsoch specialstålsindustrin. På det sättet kan man minska importen av skrot och säkerställa tillgången på malmbaserad metallurgi. För vpk är det självklart att Spännarhyttan måste räddas åt eftervärlden, inte som ett historiskt monument över bolagsherrarnas dumdristighet utan som en livskraftig produktionsenhet. Den är inte olönsam, som man vill påstå. Den blir med stor säkerhet lönsam i den framtida ståltillverkningen i Sverige. I diskussionen om Spännarhyttans vara eller inte vara får vi inte heller glömma den skrotbrist som finns i dag. SSAB:s utveckling har jag inledningsvis beskrivit — de ständiga omrevideringarna, den s.k. kvartalspolitiken. Inga planer hålls längre. SSAB är föremål för storfinansens utpressning — på annat sätt kan det inte tolkas. Vid de fackliga förhandlingarna, vid MBL-förhandlingarna, i det MBL-träsk som fackföreningarna är i, framkommer det ständigt och jämt att Stora Kopparberg, Gränges och Electrolux har vetorätt i fråga om alla åtgärder som inte är kommersiellt lönsamma. Det hindrar utvecklingen, trots att det inom branschen finns insikter om att man bör satsa på projektet. Gamla NJA i Luleå utvecklas alltmer i riktning mot ett Ministålverk 80. Nu ställs en hytta av. Investeringarna i valsverkskapacitet är nästan obefintliga. I Perspektivplan 81 hotas det direkt med ytterligare neddragning av hyttans produktion, om inte profiler och specialprodukter inom SSAB visar lönsamhet. IT Oxelösund skall den lilla hyttan ställas av. Den skall läggas i malpåse. Det är det nya sättet att lägga ned en verksamhet — man lägger den i malpåse ett tag och sedan tas den aldrig upp igen. På det sättet blir det litet lugnare på arbetsplatsen. Direkt har man också uttalat ett hot mot hela Oxelösund -— blir inte grovplåten lönsam kommer hela driften i fara. Det står i klartext i pressmeddelandet från SSAB-ledningen. Det är detta som arbetarna i Oxelösund efter lång tid har upptäckt. Och det hotet vilar över hela järnsamhället. Vid Domnarvets Jernverk i Borlänge har vi nyligen förlorat malmmetallurgin och ett mediumverk. Och enligt Perspektivplan 81 skall elektrostålsinvesteringar endast utnyttjas som konjunkturregulator. Man räknar alltså med att satsningen på elektrostål blir liten. Det innebär en ytterligare ökning av antalet övertaliga. Denna elektrostålsinvestering på många miljoner kommer på sikt att bli olönsam, och därmed kommer den också att upphöra. Det är det hot som vilar över den satsningen. Satsningen på tunnplåt skall bli SSAB:s räddning. Jag har tidigare i det sammanhanget givit uttryck för farhågor. Jag anser att den satsningen är för smal — de marknader som man avser att gå in på kan bli starkt vikande. Jag trorinte att vi skall dra några långtgående slutsatser att den satsningen kan bli räddningen för SSAB. De senaste investeringarna har ännu inte fullföljts. Det kan bli drastiska nedskärningar långt utöver vad som förestår i dag. Framför allt gör, som jag ser det, den nuvarande inriktningen av handelspolitiken att det kan bli stora komplikationer att få de marknadsandelar som man säger sig vilja ha. Investeringarna i SSAB måste i första hand ske med sikte på 1990-talet. Därför kan man inte tillåta några ytterligare nedläggningar. Inte minst måste kapital satsas på forskning och utveckling. Vid SSAB:s start ställdes stora förhoppningar på stålmanufaktur, en gren av manufaktureringen som skulle utveckla användandet av stål. Men med den kommersiella lönsamheten som riktmärke skall det först visa sig lönsamt, innan det blir några nya satsningar. Alltså: det är kortsynt och det blir ett stopp. Avgörande är naturligtvis att Sverige sätter fart på industrin. Det måste skapas en industripolitik för Sverige. Insatsvarorna i svensk industri bör inte importeras, och det svenska byggandet måste sättas i gång. Riksdagen måste se våra basnäringar på ett speciellt sätt: de är basnäringar som behöver hela samhällets stöd. Investeringar måste ske i dessa basnäringar. Det vill vi inom vänsterpartiet kommunisterna kalla samhällsekonomi. Det måste vara fel att importera stål, eftersom vi väl ändå behöver stål. De som säger att det framöver skall vara kommersiellt lönsamt och menar att vi skall importera kommer att verka för en väldig snedbalans i vår handelspolitik. Investeringar görs på kort sikt. I varje företag görs investeririgar på det lokala planet, och här är fackliga företrädare med. Men enligt de riktlinjer som vpk har lagt fram i sin motion skall investeringar ske för framtiden. Det gäller integrerad produktion med kontinuerligt flöde, vilket innebär produktion hela vägen från metallurgi till manufakturering. I detta sammanhang är det livsviktigt för Sverige, och för dem som försörjer sig inom stålindustrin, att det satsas på de nya råjärnsprocesserna och att de tas i bruk snarast. Ett av de kanske mest olustiga inslagen beträffande SSAB är avskiljningen av vissa anställda, som anses vara icke fullt värdiga en plats i produktionen. De är s.k. övertaliga. Övertaliga när det gäller vad? När det gäller produktionen eller ett arbete? Är inte detta en människosyn, som inte alls stämmer överens med den som vi bör ha i det här landet? De här människorna, det kan vara uppemot 2 000 i SSAB, väntar väl i stort sett på avsked 1983, om den nuvarande politiken får fortsätta. Revideringsplanerna inom SSAB är ju inte gynnsamma för dem som är, som det heter, övertaliga. Ett hinder för den utveckling som vpk förespråkar är naturligtvis konsortialavtalet, där man talar för företagsekonomi och affärsmässighet. Detta hindrar det mesta när det gäller utvecklingen. Vi vill ha de nya riktlinjer som jag har presenterat här. Industriministern har sagt att han tycker att synpunkterna är bra för svensk industri framöver. Som jag sade förut har socialdemokraterna inte reagerat mot konsortialavtalet — inte när det slöts och inte heller nu. Därför skulle jag gärna vilja fråga med tanke på ett och ett halvt år framöver: Är ni med på att detta skall vara riktlinjerna för SSAB? Är det affärsmässighet och företagsekonomi av typ SSAB som skall gälla som riktlinjer? Oavsett om man har majoritet av det ena eller det andra slaget är det ju de här riktlinjerna som bestämmer. För att få en förändring måste vi få bort Stora Kopparberg och Gränges ur SSAB. Skandaluppgörelsen från hösten 1977 och våren 1978, där industriministern medverkade, måste upphävas. Nu kräver storfinansens bolag pengar för sina gamla lager. Tidigare har de fått ett jätteöverpris för sina konkursfärdiga verk. I vilket annat sammanhang som helst där man upprättar en vanhävdslag skulle vederbörande bli skadeståndsskyldig. Men här är det tydligen inte på det sättet. Industriministern säger att det skall bli överläggningar i april. Vi får se, heter det, om de privata ägarna vill investera någonting. Med den erfarenhet som de arbetande har — de som varit med i MBL-förhandlingar och som har sett dessa bolags agerande — kan dessa inte ha stor tilltro till att de gör någonting. Bolagen måste tvingas till någonting. Vid bildandet av SSAB ställde storfinansen de lönsamma delarna utanför. Det var vattenkraften. Staten fick kasta in pengar för konkursboet. Kraftförsörjningen bör alltså snart komma i samhällets händer och i förlängningen hamna i SSAB. Vattenfall försöker nu köpa kraft av Grängesberg. Det sker till överpris. Åtminstone är de experter jag har konsulterat överens om att det är ett kraftigt överpris. Affären skall godkännas av riksdagen enligt vad jag förstår. Men finns det någon som skulle kunna tro att köpesumman hamnar i SSAB utan påtryckning? Egentligen skulle hela beloppet ingå i SSAB. Det vore logiskt i detta läge. Om det fanns någon moral hos Grängesberg och Electrolux skulle denna miljard hamna i SSAB. Men nu finns det ingen moral, och då återstår bara det samhälleliga tvånget. En av de större frågorna för basnäringarna är: Skall vi ha några gruvor kvar i Mellansverige, i Sverige över huvud taget? Gruvan i Stråssa är dömd till nedläggning. Det sammanhänger i stora drag med Spännarhyttans nedläggning. SSAB vill lägga ned Grängesberg, och det snabbt. Den är olönsam, säger man. Det var också utgångspunkten inför marsmötet i SSAB-styrelsen. Men först skall man titta på den internationella bilden. Järnmalmen är ingen oändlig resurs som vi bara kan slösa bort. Nej, i tredje världen finns det malm, men om man bara skall komma i närheten av i-ländernas stålproduktion behöver man sina malmer i Brasilien, Mexico och Australien för att täcka sitt behov. Norrbottens och Bergslagens fyndigheter måste då utnyttjas på den ”traditionella” marknaden. Men i dag är det bara ekonomiska hänsyn som dödsdömer gruvorna i Bergslagen. Behoven av malmer finns. Därför är det nödvändigt att investera i första hand de 30 miljonerna i Grängesberg för framställning av mikropellets, dvs. granuler. Det tycks vi alla vara överens om. Men jag kan inte se annat än att det är prestigeskäl för endera industridepartementet eller industriministern som gör att man inte nu vill ställa sig positiv till detta försök. Med SSAB:s inriktning är det, som Birgitta Hambraeus mycket riktigt har påpekat, bråttom. Det hastar. Med alla de informationer vi kunde ha fått om Grängesberg och dess beslutsfunktion måste de få pengar för att de skall klara av det här. Jag hoppas att dagens riksdagsbeslut blir sådant att man kan starta en granultillverkning, om försöken utfaller till belåtenhet. Men oroande för Grängesberg — det är första etappen — är ändå rovdriften. Man har tillredning för många herrans år framöver — en del säger 17 år. Det är klart och färdigställt. Det behövs inga nämnvärda investeringar. Men bryter man det bästa räcker det 8-10 år. Satsar man på granultillverkning, rovdriver Grängesbergsgruvan, är det ändå slut, om man inte investerar för 1990-talet i ny tillredning. Då måste man följa principen att inga gruvor får läggas ned förrän de är utbrutna. — Kanske ett av de viktigaste krav som Gruvindustriarbetareförbundet har fört fram är att inga gruvor får läggas ned förrän ersättningsjobb finns. Och det finns inga ersättningsjobb i Grängesberg. Det blir rena katastrofen om gruvan läggs ned där. Det är nödvändigt att påpeka att den svenska gruvoch stålindustrins framtid är en politisk fråga. Den kan inte — som industriministern och regeringen vill — bara överlämnas till industrins avgörande, för då får vi den inriktning som vi har i dag. Det är avsaknad av en politisk inriktning som gör att man håller på att driva stålindustrin i fördärvet. Därför krävs det snabba politiska beslut. Stålindustrin är en basnäring, ur vilken verkstadsindustrin och förädlingsindustrin växer fram. Frågan är politisk därför att den berör tiotusentals anställda och mångdubbelt fler som är bosatta i Bergslagen och där omkring, alla orter som har med gruvoch stålnäring att göra. Vi måste fatta snabba beslut. Annars är det risk för att gruvorna läggs ned och vi inte har någon gruvoch stålnäring på 1990-talet. Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till motionen 1933 i alla delar utöver dem som är tillstyrkta av utskottet samt till motionen 602.

Herr talman! Min uppgift här skulle vara att något förklara utskottsmajoritetens uppfattning i de frågor där det föreligger socialdemokratiska reservationer. Nu har industriministern och Ingvar Svanberg haft en lång debatt om flera av dessa punkter, så jag kan kanske vara ganska kortfattad och i huvudsak bara säga att utskottsmajoriteten i allt väsentligt delar den uppfattning som industriministern här har givit uttryck åt och som också ligger till grund för propositionen. Frågan om den särskilda kommissionen, som är det nya för året i socialdemokraternas partimotion och i de socialdemokratiska reservationerna, har behandlats rätt ingående. Jag vill bara tillägga en sak: Utskottsmajoriteten delar alltså industriministerns uppfattning att det inte finns några samordningsproblem som kan lösas genom tillsättandet av en kommission. Av egen erfarenhet kan jag tillägga att jag vet ungefär hur det har fungerat — och hur det fungerar — inom svensk stålindustri och svensk bergshantering. Det finns naturligtvis konkurrens mellan företagen, men vid sidan därav har det funnits, och finns fortfarande, ett alldeles utmärkt samarbete och samförstånd i frågor som är av gemensamt intresse.

Men Ingvar Svanberg nämnde situationen beträffande SSAB:s olika planer och sade att det var makabert att till grund för propositionen låg Perspektivplan 80 men att utvecklingen har rusat i väg så att det i verkligheten nu handlar om Perspektivplan 81. Det tycker jag är en illustration till att central planering har sin begränsning och kanske också betydande avigsidor. Vad som är viktigt för näringslivet, inte minst i hårt konkurrensutsatta branscher, är att ha en anpassningsförmåga inför skiftande förutsättningar. Behovet av att ständigt förnya föreliggande planer visar detta. Därför kan det vara så, att om man följer de socialdemokratiska rekommendationerna beträffande en planeringsekonomi kan detta fungera som grus i maskineriet och förhindra tillräckligt god anpassning till skiftande förutsättningar. Frågan i reservation 4 beträffande ägarfördelningen i SSAB har också återkommit varje år. Man kan förvåna sig över att socialdemokraterna inte släpper den frågan — det har ju inte tillkommit någonting nytt. Jag har lagt märke till argumentet som anges i reservationen: ”Denna situation blir allt mer oacceptabel.” Jag tolkar det så att man tycker att för varje år stoppas alltmer statliga pengar in i företaget, medan de privata delägarna inte har behövt tillskjuta några medel på samma sätt. Då vill jag understryka att det i propositionen inte finns några förslag om nytt kapital till SSAB, utan att det bara är fråga om ett fullföljande av tidigare riksdagsbeslut — de enda nya pengar som föreslås är 20 milj.kr. till utvecklingsbolagen i de tre berörda områdena, men de pengarna går inte till SSAB. Det väsentliga i propositionen — och detta är också utskottsmajoritetens uppfattning — är att man måste komma fram till lönsamhet, som ju var det ursprungliga målet vid SSAB:s bildande. Om ytterligare kapitaltillskott blir nödvändigt för strukturförändringar skall detta ske på så sätt att aktieägarna skall skjuta till kapitalet i proportion till sitt aktieinnehav. Företaget skall alltså komma i en sådan situation att det självt kan klara finansieringen av erforderliga investeringar. Samtidigt som socialdemokraterna i reservation 4 kritiserar att det stoppas in statliga pengar i SSAB, har de i följande reservationer förslag om att på ganska lösa boliner anvisa mera statliga pengar. Här är en inkonsekvens. Reservation 6, som alltså inte är en socialdemokratisk reservation utan en borgerlig, har dryftats en hel del redan. Argumentationen från Birgitta Hambraeus och Ingvar Svanberg är litet olika, tycker jag. Birgitta Hambraeus har gjort det till en ren formsak. Hon argumenterar för ett snabbt beslut att anvisa 30 milj.kr., därför att tidsfaktorn skulle nödvändiggöra det. Om detta hade industriministern en annan uppfattning. Övriga utskottsledamöter från regeringspartierna har inte funnit någon anledning tro att Birgitta Hambraeus på denna punkt skulle ha bättre förutsättningar än industriministern att bedöma frågan. Eftersom Ingvar Svanbergs argumentation delvis var av annan art skulle jag vilja tillägga att man inte får ta alltför lätt på prövningen och utvärderingen av försöken. Det är ju tänkt att granultillverkningen skall äga rum i ett verk som tidigare har använts för en annan produktion, som man hoppades mycket på men som visade sig inte fungera i längden. Man gjorde s.k. kallbundna kulor, större än de granuler det nu är fråga om. Man försökte länge få dessa att fungera bra i masugnarna, men det visade sig att de inte gjorde det, så man fick slå igen verket. Detta kan mana till eftertanke. Reservation 7 handlar om vidareförädling av malm från SSAB:s gruvor. Här föreligger den situationen att delegationen för mellansvensk gruvindustri har lämnat rapport över sin verksamhet, och det är väl alldeles självklart att den rapporten kommer att utgöra underlag för fortsatta bedömningar, både hos regeringen och inom företaget. Att riksdagen skulle göra något särskilt påpekande härom har utskottsmajoriteten inte funnit nödvändigt. Reservationerna 8 och 9 handlar om investeringar i SSAB. Reservation 8 gäller järnvägsrälsen. Där är sakläget det att redan i den första strukturplanen fanns planer på att flytta rälstillverkningen. Företaget har förklarat att planerna kvarstår oförändrade, men man har ännu inte kunnat ta slutgiltig ställning till när och hur flyttningen skall genomföras. Att då riksdagen skall anse sig begripa detta bättre än de människor som jobbar med problemen i företaget har jag svårt att förstå. Därför har utskottsmajoriteten heller inte ansett det nödvändigt att göra något tillkännagivande på den punkten. Ingvar Svanberg undrar litet vårdslöst varför man skall hålla på och utreda och utreda. Här behövs ju bara små tilläggsinvesteringar, och pengar skall man se till att det finns. Sedan övergår han till att tala om finvalsverket i Luleå och säger att där gäller det samma sak. Vad han menar med ”samma sak” ger han ingen riktig förklaring till. Jag antar att han menar att det också där är fråga om små investeringar. Men där är det inte fråga om så små pengar, utan det rör sig om en summa i storleksordningen 250 miljoner. Då är det väl alldeles klart att företaget självt först måste bedöma om det är möjligt att genomföra en sådan investering, innan pengar beviljas från riksdagens sida. Jag skall nöja mig med det anförda. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter, utom när det gäller mom. 12 och 19 a, där jag yrkar bifall till reservationerna 6 och 10.

Herr talman! Karl Björzén sade att granultillverkningen är en svår sak och att det kan ta tid att utvärdera den verksamheten, om jag nu förstod honom rätt. Han nämnde också att man tidigare i Grängesberg gjort försök med den s.k. GP-kulan, vilka misslyckades. Tillverkningen kördes länge, men det visade sig att produkten inte var användbar. Man har alltså redan byggt upp ett stort verk i Grängesberg för tillverkning av GP-kulan. Det intressanta och viktiga är emellertid att granulerna framställs i samma verk. Man drar således nytta av den här fantastiskt stora investeringen. Det har också visat sig gå mycket bra att tillverka granulerna där. Att döma av den verksamhet som pågått ett bra tag så fungerar dessa granuler på sinterbandet. Det enda som återstår att göra är, som jag förut sade, att utvärdera det här genom fullskaleförsök i masugnarna i Oxelösund. Det viktigaste är att en stor investering kommer till nytta på det här sättet. Det behövs som sagt bara en kompletteringsinvestering för uppförande av en lagerbyggnad; detta under förutsättning att det visar sig vara meningsfullt att bedriva denna verksamhet i full skala.
Herr talman! Mitt inlägg beträffande granulerna och min maning att vi skall ha i åtanke att tidigare kultillverkning i Grängesberg misslyckades var snarast riktade till Ingvar Svanberg, som enligt min mening uttryckte sig ganska lättvindigt om utvärderingen av den här försöksverksamheten. När det gäller Birgitta Hambraeus argumentation så framförde jag i första hand den uppfattningen att hon bedömde tidsaspekten, behovet av att i förväg anslå medel, på ett annat sätt än industriministern gjorde. Vidare har de övriga regeringspartiernas företrädare i utskottet inte funnit att det finns anledning att följa hennes linje. De har samma uppfattning som den industriministern har gett uttryck för.